Herr talman! Det tillhör de allmänpolitiska debatternas både brist och förtjänst att de inlägg som görs kanske inte berör precis samma ämnesområde. Vi har i moderata samlingspartiet gjort den uppdelningen att jag håller mig till frågor som är närmare kopplade till den jordbrukspolitiska sektorn och att Ivar Virgin i ett senare inlägg behandlar de miljöpolitiska frågorna, som kanske närmare hade anknutit till det anförande som jordbruksministern höll alldeles nyss. Den jordbrukspolitiska debatten har under den gångna sommaren getts näring från olika håll. Att en pågående jordbruksutredning, som dessutom generöst gett offentlighet åt expertmaterial under arbetets gång, har gett anledning till debatt, är närmast en självklarhet. Tyvärr har debatten ibland blivit felaktig då detta expertmaterial gjorts till livsmedelskommitténs ställningstaganden och för den skull förorsakat missförstånd. Detta är att beklaga men kan kanske inte undvikas. Livsmedelskommittén har sitt sista sammanträde om några dagar, och av naturliga skäl kan jag inte vare sig initiera eller delta i en debatt om de frågor som kommittén har att behandla. Vi kommer att ge klart besked när vi hållit vårt justeringssammanträde och då vi slutligen presenterar vår produkt. Annan debattstimulans har också erbjudits. Jag tänker då i första hand på den under försommaren utkomna boken ”Makten över maten”, där några ekonomer har uttryckt sin uppfattning främst beträffande — eller i varje fall mest uppmärksammat — den svenska jordbruksprisregleringen. De lärde förespråkade ju som bekant ett slopande av jordbruksprisregleringen och en mera abrupt avveckling av livsmedelssubventionerna. Konsekvenserna av detta blir självfallet betydande. Jag har ingalunda anledning att förmena författarna Bohlin, Meyersson eller Ståhl att ge uttryck för de uppfattningar som framförts i boken. Jag vill dock på ett par punkter bestämt anmäla en annan och kritisk mening. För det första hade det från mina utgångspunkter varit en självklarhet att författarna om än aldrig så kort hade berört anledningen till att vi fortfarande har den nu 50-åriga jordbruksprisregleringen. Som argumentationen nu förts mot denna reglering kommer hela regleringssystemet närmast att framstå som ett fånigt påhitt som politiker av oengagemang eller rent av lättja inte kommit sig för med att avskaffa— något som ligger långt ifrån sanningen. Men det ligger ingen konflikt i att försvara den svenska jordbruksprisregleringen om man känner till motiven. Man kan samtidigt ha den uppfattningen att vi — i takt med att skyddet i våra umgängesländers jordbruk minskar — också deltar i en diskussion om en lämplig avreglering av svenskt jordbruk. Herr talman! Med risk för att onödigt länge uppehålla mig vid denna bok, vill jag ändå på ytterligare en punkt kritisera den. Den presenterades mindre än ett halvår innan livsmedelskommittén skulle lämna sitt slutbetänkande. Debatten gagnas inte av sådana hypotetiska resonemang som finns i denna bok. Enligt min mening skulle långt större värde fästas vid inlägg av mera realpolitisk karaktär. Det kan rimligen inte ha föresvävat författarna att deras bok, som den presenterades och vid den tidpunkt den framfördes, skulle uppfattas som ett realistiskt inlägg i debatten om hur svensk jordbrukspolitik skall formuleras efter den 1 juli 1985. Vår strävan till avreglering har på denna punkt kommit något i skuggan, men den skall för den skull absolut inte ifrågasättas utan är alltjämt en viktig del i moderata samlingspartiets arbete. På andra områden, såsom förvävslagstiftningens och jordlagstiftningens områden i övrigt, har vi sannerligen inte satt ljuset under skäppan. Moderata samlingspartiet har ett brett stöd för den ståndpunkt vi har fört fram här i riksdagen. Detta ges uttryck i motioner som har väckts till vår partistämma, som f.ö. hålls i detta hus nästa vecka. Utan att ha fått partistyrelsens tillstyrkan, kan jag ändå inte underlåta att nämna att förslag som kräver slopande av jordförvärvslagen, avskaffande av lantbruksnämnderna m.m. finns i de jordbrukspolitiska motioner som vår stämma har att ta ställning till. Jag nämner detta enbart därför att det då och då görs gällande att vi beträffande avreglering driver en politik av opportuna skäl som icke skulle gagna det svenska jordbruket. De motioner vi har att ta ställning till på vår partistämma ger vältaligt stöd för att riksdagsgruppen i sin strävan att modifiera dessa ståndpunkter sannerligen inte går för långt. Jag bedömer att vi är på rätt väg och har starkt stöd från svenskt jordbruk i dessa frågor. Herr talman! Jag vill också ta upp ytterligare en fråga som under hösten har fått stor aktualitet, nämligen frågan om det framtida skördeskadeskyddet. Det är nu snart fem år sedan skördeskadeutredningen lämnade ett förslag till komplettering av det gamla — i och för sig ganska dåliga — områdesskyddet. Regeringarna har under denna tid haft olika sammansättning, men resultatet har för skördeskadeskyddets vidkommande blivit detsamma — ingenting har gjorts. Det något paradoxala förhållandet denna höst har varit att enskilda företagare har tagit in mycket stora och goda skördar samtidigt som andra brukare har drabbats av mycket stora skördeförluster. Med den struktur som skördeskadorna har just i år, har vårt skördeskadeskydd inte mycket att erbjuda. Jag förutsätter nu att improvisationer också denna gång kommer att ge de värst drabbade möjligheter till ekonomisk överlevnad — men detta är i så fall inte skördeskadeskyddets förtjänst. Jag hörde i en frågedebatt här i riksdagen för ett par dagar sedan, att den typ av improvisation som är nödvändig med det nuvarande dåliga skördeskadeskyddet också har övervägts av jordbruksministern vid detta tillfälle. Jag vill tacka för det. Den komplettering som har diskuterats är nödvändig, tills vi kommer fram till en bättre tingens ordning. Vi är helt överens på den punkten. Något som på senare tid har varit synnerligen illavarslande, Svante Lundkvist, är den departementspromemoria som upprättades av en särskilt förordnad utredningsman. Denna promemoria innehöll som ett av sina mera uppmärksammade drag att utredaren inte uteslöt att staten — om jag får uttrycka mig så — skulle stjäla skördeskadeskyddets fonderade medel, i storleksordningen 600 milj.kr. Detta var sannerligen inget bra handtag till jordbruket utan en produkt mer utformad för att ge möjlighet för staten att kallt ta sin hand från skördeskadeskyddet. Redan vid utredningstillfället för några år sedan tog jag ställning för — det fanns skäl som talade härför — att staten trots allt även fortsättningsvis skulle vara huvudman för skyddet. Den frågan kan naturligtvis diskuteras, och så görs ju. Än mera viktigt än huvudmannaskapet är emellertid, inte som utredningsmannen föreslog, att fonderade medel tas ifrån skyddet, utan att skyddet — oavsett hur frågan om huvudmannaskapet löses — får den start som det förtjänar. Det måste också ha den ekonomiska trygghet vid starten som de fonderade medlen onekligen utgör. Detta är för moderata samlingspartiets ställningstagande en utomordentligt viktig del. Inom vårt parti anser vi fortfarande att det låneoch bidragssystem som skördeskadeutredningen framförde som ett komplement till områdesskyddet äger sådana företräden att det kan stå på egna ben som ett självständigt system. Höstens situation ger vältaligt uttryck för att detta är en viktig angelägenhet som trots en rad goda skördeår ändå måste få sin lösning med det snaraste. Jag hoppas att jordbruksministern känner trycket från svenskt jordbruk så, att det faktiskt kommer någonting ut av detta. Svenskt jordbruk behöver denna del av skyddet. Herr talman! Med hänvisning till den ärendeindelning som jag inledningsvis redogjorde för skall jag inte tala om de miljöpolitiska frågorna.

Jag utgår ifrån, Svante Lundkvist, att vi kan vara överens om att när vi en gång i tiden övergick från naturahushållningens samhälle, då såg man från många partiers sida nästan varje fabriksbyggnad och varje rykande skorsten som ett tecken på välstånd i Sverige. Och det innebar välstånd. Det gav pengar. Vi övergick från en annan typ av samhälle till ett industrisamhälle, och då innebar en rykande skorsten eller en fabriksanläggning där det tidigare inte legat någon anläggning tillgångar som gav sysselsättning och större möjligheter för befolkningen. Dess värre insåg vi först långt senare — kanske alltför sent — att industrisamhällets intåg medfört negativa effekter. Det är dem vi nu diskuterar, och detta kommer Ivar Virgin säkert förnämligt att utveckla. Jag vill emellertid gärna ha gett denna bakgrund. Så som anslaget i jordbruksministerns anförande kom att utformas verkade det som om ni hela tiden — redan från den första rykande skorstenen — varit motståndare, tidigt insett och varnat för att det fanns en konflikt mellan dessa förhållanden och det välstånd som industrisamhället trots allt har gett svenska folket. Jag hoppas faktiskt att det inte var menat på det sättet.
Herr talman! Jag skall naturligtvis inte sitta som domare mellan Arne Andersson i Ljung och jordbruksministern. I rättvisans namn får emellertid sägas att nog upptäckte socialdemokraterna de här miljöproblemen tidigare än moderaterna. Det är alldeles uppenbart. Låt mig, herr talman, med anledning av vad jordbruksministern sade om besvarandet av interpellationer säga följande. Det kunde för kammarens ledamöter möjligtvis framstå så, att interpellanterna inte varit villiga att ta emot svaren här i dag. Så är det förvisso inte. Att föra en interpellationsdebatt i dag stämmer bara så illa med debattreglerna som gäller för den allmänpolitiska debatten. I så fall skulle man på talarlistan i dag ha varit tvungen att föra upp sju centerpartister i följd, vilket andra partier kanske inte hade funnit populärt. Dessutom skulle interpellanterna ha fått nöja sig med två repliker. Det var inte med avsikten att man skulle få ta emot svaren under tidsnöd som interpellationerna framställdes. Vi tog upp saken i interpellationer för att vi skulle få diskutera den och ha god tid till vårt förfogande. Jordbruksministerns allmänna beskrivning av miljöproblemen finns det ingenting att säga om. En nyhet är möjligtvis att jordbruksministern nu såvitt jag kan påminna mig för första gången säger att det ligger en utmaning i att synkronisera ekonomi och miljö. Det har jag aldrig hört tidigare. Så lät det aldrig när jordbruksministern var i opposition och anklagade mig för att jag inte ville göra någonting. Då var det aldrig fråga om huruvida det fanns pengar. Det handlade alltid om en vilja. Jordbruksministern anklagade mig för ovilja. Jag är nu glad över att jordbruksministern har insett att det finns ekonomiska aspekter på denna fråga. Man kan också dra motsatta slutsatser av jordbruksministerns exempel om sysselsättningen och skyddet av de fjällnära skogarna. Man kan säga så här: Räddar man inte miljön finns det inga förutsättningar för en ekonomi. Det här är kanske den stora frågan i dag, herr jordbruksminister. Jag lyssnade med intresse på vad jordbruksministern sade, och jag har ingenting att invända mot de tio punkterna som jordbruksministern räknade upp. De verkar bra. Jag vill fråga var aktionsplanen för att förverkliga det här är. Jag vill vidare veta var tidsplanen för att sätta i gång jobbet finns. Det är väl bra att ha tio budord att leva efter, men det är ännu bättre om man lever upp till vad som står i dem. Jordbruksministern nämnde inget om det. Försurningsfrågan har nått den punkt då det inte längre råder någon — i varje fall avgörande — oklarhet om vad som är orsaken. Det är förbränningen av fossila bränslen som orsakar utsläpp av svavel, och det handlar vidare om kväveoxider från egentligen all förbränning och särskilt den som äger rum i bilmotorer. Vi vet tillräckligt mycket om luftföroreningarnas förödande verkan för att kunna ta krafttag mot utsläppen. Professor Svante Odén, som kan kallas för försurningens väckarklocka, gjorde redan i slutet av 1960-talet en förutsägelse om vad försurningen skulle leda till. Han varnade för döda sjöar, markskador, sämre tillväxt, död skog, hälsorisker, rostskador samt vittrande byggnadsmaterial och fornminnen. Han drog sina slutsatser från ett internationellt nätverk av stationer som registrerade nederbördens och luftens kemiska sammansättning. Han drog också slutsatser från ryska undersökningar om att även Östeuropa och östra Sovjetunionen skulle drabbas. Nu kan vi se alla de skador som professor Odén förutspådde. Han hade bara fel på en punkt: Skogsdöden kom 100 år tidigare än vad han förutsåg. Felbedömningen berodde på att han trodde att marken först måste försuras för att skogen skall skadas. Men marken har inte den primära betydelsen. I stället är det oxidanter i luftföroreningarna som bryter ned barrens klorofyll. Detta är på gott och ont. Skadorna kommer tidigare, men samtidigt kan reningsåtgärder ge snabbare resultat. Det gäller att ta vara på den tid vi har. Nu varnar professor Odén ånyo. Han säger att det inom fem år kommer att finnas kemiska öknar med död skog — fläckvis i södra och mellersta Sverige. Situationen är betydligt mer allvarlig än vad man tidigare har trott. Den inventering av södra Sveriges skogar som nu görs visar på minst en fördubbling av skogsskadorna i Sverige. Enligt de uppskattningar som gjorts i Västtyskland av skogsskadorna har man nu i hela förbundsrepubliken 50-procentiga skador. I Baden-Wärttem berg, som är den svårast skadade delstaten, är siffran 66 96. Det finns många — Nr 17 oroande tecken i den tyska undersökningen, t.ex. att man funnit skador i Torsdagen den mycket unga bestånd och på plantor. För Sveriges del är det också oroande 25 oktober 1984 att se att försurningsskadorna drar sig norrut. Skillnaden i omfattningen av skador mellan södra och norra Västtyskland har exempelvis minskat. Nu gäller det, herr jordbruksminister, att göra någonting. Det är av oerhörd vikt att man internationellt inser nödvändigheten av att åtgärder snabbt vidtas. De kemiska öknar som finns i Östeuropa vittnar om att det krävs gemensamma krafttag. I Tjeckoslovakien finns det, har det sagts, 60 000 ha död skog och 150 000 ha skadad. I länder med svagare ekonomi riskerar miljöfrågorna att hamna långt ner på den politiska prioriteringslistan — det har jordbruksministern själv framhållit här i dag — eftersom det finns ett samband mellan ekonomi och miljö. Jag anser att Sverige måste medverka till att få till stånd en internationell katastroffond — kalla det SONOX-fond eller vad ni vill, men jobba för att en sådan kommer till stånd — för att finansiera reningsåtgärder i de länder som har svaga ekonomier. Vi vet att det finns sådana länder — jag vill inte här peka ut dem — och vi vet att de ställer till stora miljöproblem. Jag sade tidigare att Västtyskland ligger långt framme. När det gäller bilavgaserna vill man där ha en lagstiftning om en övergång till katalytisk rening senast år 1989. Detta relativa sena årtal beror naturligtvis på den gemensamma marknaden, EG. Sådana restriktioner har vi inte här i Sverige. Thorbjörn Fälldin efterlyste i går uppgifter om när regeringen tänker framlägga ett förslag om blyfri bensin. Vi har sagt att det är inget som hindrar att det finns blyfri bensin tillgänglig i Sverige 1986. Men trots jordbruksministerns långa och välmenande anförande här i dag har det inte framkommit någonting om dels när regeringen tänker framlägga förslag om blyfri bensin, dels när vi får katalytisk eller motsvarande rening av bilavgaserna, dels när vi får skärpta bestämmelser för utsläpp från industrierna — det är ju inte bara fråga om kväveoxider. Jag ställer dessa frågor därför att statsministern berörde detta i sin regeringsförklaring. Men nu har jordbruksministern inte sagt mer om det här än att man funderar. Det är väl bra att man funderar, men fundera inte för länge — då rinner tiden ifrån oss allesammans! Jag måste beklaga att den svenska regeringen är så inaktiv när det gäller arbetet med försurningen. Jag beklagar att jordbruksministern inte finner tiden mogen att under hösten föreslå riksdagen åtgärder vare sig på den nationella eller på den internationella sidan. Det vore en fruktansvärd historia om den situation som i dag råder i Västtysklands skogar om några år skulle råda i Sverige. Jag träffade på min resa i Tyskland tyska skogsmän som vistas i Sverige både sommar och höst. Efter att ha vistats i Småland i fyra veckor i sommar sade de med stor bestämdhet: Det vi ser i Småland i dag, det såg vi i Västtyskland för tre år sedan. Om tre år kommer ni själva i Småland att se dessa resultat. Det är ganska förskräckligt, herr jordbruksminister, om vi då fortfarande sitter här med armarna i kors. Visserligen agerar jordbruksminis 35 tern och regeringen litet på det internationella planet, men i övrigt kommer man inte med några bestämmda förslag. Kanske har vi ännu tid att rädda vår miljö, men klockan är mycket slagen. Miljöfrågorna måste på nytt bli centrala i den politiska debatten. Det är nu mycket bråttom. Jag och centern har för länge sedan räckt ut handen till jordbruksministern och sagt att vi ställer upp i denna fråga, eftersom den är så stor och så viktig både nationellt och internationellt att det behövs ett samarbete. Men vi i centerpartiet kan naturligtvis inte vänta hur länge som helst på åtgärder från jordbruksministern och regeringen. Vill ni ha ett samförstånd och samarbete, måste ni också agera med, om inte annat så åtminstone acceptera de förslag som vi har framlagt i motioner och på andra sätt. Jordbruksministerns angrepp från denna talarstol på vår ledamot i livsmedelskommittén var anmärkningsvärt. Såvitt jag vet är alla expertkommittéers arbete offentligt. Expertkommittéerna har ju tryckt omfattande promemorior och redovisat sina resultat kontinuerligt under den tid som livsmedelskommittén har arbetat. Av dessa expertkommittéers promemorior kan man dra slutsatser. Det är inte svårt. Det var inte heller svårt att dra slutsatser om vad utredningen skulle resultera i, när Svante Lundkvist hade skrivit direktiven till utredningen. Det var ännu lättare att dra slutsatser om utredningens resultat, när man hörde Stig Malm i Lund tala om terapibönder. Slutsatsen blir helt uppenbar, när samme LO-ordförande för någon månad sedan i Jämtland uppmanade de jämtländska bönderna att sluta odla sin jord och i stället röja vandringsleder åt utländska och svenska turister. Förvånar det då herr jordbruksministern att vi är oroliga över vad som håller på att ske? I varje fall under sin tid i opposition förklarade jordbruksministern att det är viktigt att föra en jordbrukspolitik som omfattas med förtroende av både konsumenter och producenter. Tror verkligen jordbruksministern att det som nu håller på att ske efter alla era uttalanden och utspel innebär en jordbrukspolitik, som omfattas med förtroende av både konsumenter och producenter, när den leder till att stora delar av vårt land slås ut och äventyrar vår försörjning i en avspärrningssituation?

Herr talman! Jag vill med anledning av den senaste delen av andre vice talmannens anförande nyss säga att jag inledningsvis deklarerade att någon debatt om vad som förekommer i livsmedelskommittén rimligen inte kan äga rum här. Därför förvånar det mig att f. d. jordbruksministern ändå berör den saken. Så initierad som Anders Dahlgren ändå är, trodde jag att i varje fall han kunde hålla isär vad som är expertgruppernas synpunkter och vad som är kommitténs ställningstagande. Då hade det inte varit nödvändigt med den här typen av slängar. Det förekom slängar också inledningsvis, där Anders Dahlgren fann skäl att recensera vem som är duktigast i miljödebatten, moderater eller socialdemokrater. Det var väl betecknande att han inte sade ett ord om centerns duktighet i detta avsnitt. Vad gäller recensioner av den typen kanske vi kan tacka för hjälpen, men vi uppskattar dem precis till det värde som de har — ingenting.
Herr talman! Såvitt jag kommer ihåg och enligt vad som framgår av mitt manus nämnde jag inte moderaterna i mitt anförande. Jag gjorde inte det, för jag har fattat av Arne Anderssons i Ljung inledningsanförande att den moderata jordbrukspolitiken får vi diskutera när det finns en sådan. Om jag fattade herr Andersson i Ljung rätt, kommer moderaterna att diskutera den på sin stämma i nästa vecka. Det finns väl då anledning att återkomma i ett senare skede.
Herr talman! Kammarens protokoll är kanske inte tillgängligt i eftermiddag, men i morgon förmiddag kan vi finna att det mera vältaligt skildrar vad Anders Dahlgren sade inledningsvis än vad möjligen manuskriptet berättar om. Jag tackar inte för den jämförelse Anders Dahlgren gjorde, för den hade ingenting med centerns miljöengagemang att göra, utan det var en eftersläng som jag inte tycker hör hemma i sammanhanget.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag började med att betygsätta moderaternas miljöpolitik. Men det var inte detsamma som deras jordbrukspolitik, eftersom den sistnämnda ännu inte fanns, enligt herr Andersson i Ljung.

Herr talman! Jag hade ursprungligen planerat att avvakta inläggen från de Övriga partiernas företrädare innan jag gick upp i debatten igen, men jag tyckte att det som framfördes av andre vice talmannen blev så pass kraftigt att jag omedelbart måste replikera. Anders Dahlgren påstod att jag har angripit den centerpartistiska ledamoten i livsmedelskommittén. Jag skall be att få läsa upp för Anders Dahlgren vad jag sade, så att vi på den punkten är klara med varandra.

Utredningens ledamöter har inte intagit de ståndpunkter som man mycket tidigt ville pådyvla socialdemokratin. Skall vi få en saklig debatt i de här frågorna, bör man ändå vänta med att diskutera vad som är de socialdemokratiska ståndpunkterna till dess de föreligger. När utredningen har redovisat resultatet av sitt arbete, är det dags för Anders Dahlgren att angripa de socialdemokratiska ståndpunkterna. När det sedan gäller miljöpolitiken talade Anders Dahlgren om passivitet i det internationella samarbetet, om vi börjar med det. Det föreföll mig som om Anders Dahlgren inte har lyssnat. Det är märkligt. Jag har nu deltagit i åtskilliga överläggningar på ministernivå på det internationella planet, konferenser och i seminarier samt haft bilaterala kontakter under de år som gått. Jag skall i all blygsamhet säga att vid den konferens vi hade i Ottawa — där vi fick uppslutning av de tio första länderna bakom det nordiska förslaget som den socialdemokratiska regeringen tagit initiativet till — inledde man med att rikta ett tack till den svenska regeringen för den aktivitet den utvecklat i dessa frågor. Det är på något sätt genant att det man vet på internationell nivå om den svenska regeringens politik känner inte den svenska centern till. Endera beror det på okunnighet, eller också på illvilja — jag utgår ifrån att det beror på okunnighet.

Jag har den inställningen för min del att vi är ense om tagen och vet vad det internationella samarbetet betyder. Detta har också Anders Dahlgren betygat. Då är det utomordentligt angeläget att man inte på ett ovederhäftigt sätt nedvärderar de ansträngningar som den svenska regeringen gör och som man ändå kan säga har lett till framgång på det internationella planet. Jag har sett saken så, att det var regeringens uppgift att samordna de insatser som kan göras omedelbart här i Sverige på de områden som berörs. Vi behöver inte utreda, för vi vet så mycket och har goda möjligheter. Ta samman de resurser vi har och skaffa fram en aktionsplan! Den aktionsplan som utarbetats under naturvårdsverkets ledning och i samråd med övriga berörda verk har nu varit på remiss. Remisstiden utgår i början av november. Det är en naturlig hantering, som också Anders Dahlgren känner till. Hela materialet kommer att föreligga till stöd för regeringens åtgärdsprogram och till stöd för de olika politiska partierna, i den mån de vill ha en annan uppfattning än regeringen om vad som skall ske i detta sammanhang. När denna aktionsplan är remissbehandlad ger den oss möjlighet att lägga fram det åtgärdsprogram vi anser vara en absolut nödvändighet att förelägga detta riksmöte. Vi är alltså inte inaktiva och vi fördröjer inte åtgärderna, utan vi arbetar för att så snabbt som möjligt få resultat. Jag började mitt inlägg med att säga att jag hoppas att eftersom vi har en gemensam syn på farorna skall vi nu verkligen kunna få en samverkan omkring behovet av åtgärder. Vi bör kunna ställa upp för Sverige på den internationella nivån och gemensamt här hemma för att ta de krafttag som behövs. Jag tror fortfarande att svenska folket värdesätter om vi kan samverka i en fråga där det inte föreligger några motsättningar i uppfattningarna. Jag har på den internationella nivån jobbat för att vi skulle få en samverkan över blockgränserna mellan öst och väst, och vi har fått denna samverkan. Den är nödvändig för att lösa dessa problem internationellt. Kan vi få öst och väst att på detta sätt samverka över blockgränserna, skulle det förvåna mig om vi inte skulle kunna få en samverkan över de blockgränser vi har i den svenska politiken. Det kommer att vara mitt mål. Anders Dahlgren och företrädarna för övriga partier kommer att ha tillgång till det underlag vi gemensamt behöver för att kunna lägga fram ett kraftfullt åtgärdsprogram i kampen mot försurningen. Får jag sluta med att säga till Arne Andersson i Ljung att han missförstod mig om han fattade det så att socialdemokratin redan från början skulle ha varit tveksam till industrialiseringen. Jag sade tvärtom i mitt anförande att industrialiseringen har varit en av förutsättningarna för att vi skulle kunna lyfta människor ur nöd och fattigdom. Men vi konstaterar att den också har haft en annan sida. Det är därför vi inför den fortsatta utvecklingen har att arbeta med uppgiften att förena ekonomi och ekologi. Vi måste ha en helhetssyn på samhällsutvecklingen för att kunna garantera att vii fortsättningen inte handskas så med våra naturresurser att vi den vägen på lång sikt förbrukar våra möjligheter till ett värdigt liv.

Herr talman! Någon har sagt att den som funderar för mycket på nästa steg kan bli stående på ett ben för resten av livet. Det ödet vill jag inte skall drabba jordbruksministern eller regeringen i övrigt! Det finns vissa skillnader mellan regeringens agerande och det sätt på vilket man angriper försurningsfrågan i andra länder, t.ex. Västtyskland. Man var inte särskilt miljömedveten där så sent som för tre år sedan. Men när västtyskarna upptäckte skadorna blev de kolossalt medvetna, och på bara några år har man lyckats ta till sig problemen. Man har satsat mycket stora forskningsoch undersökningsresurser, och man har lyckats få fram förslag till många radikala åtgärder, som syftar till att minska orsakerna till försurningen. Jag anser att det är viktigt att hela tiden bedriva aktiviteter, att inte stanna upp i arbetet! Allmänheten i Sverige har nog klart för sig att jordbruksministern har sagt till generaldirektörerna att ta fram en rapport om hur man skulle bära sig åt för att klara dessa problem — en rapport som sedan i själva verket blev ett meddelande från en ansvarig handläggare inom naturvårdsverket. Men arbetet behöver inte vara dåligt för det. Men ännu i denna stund kan inte jordbruksministern — den som i regeringen har ansvar för miljöfrågorna — tala om huruvida det kommer en proposition, när den i så fall kommer och vad den skall innehålla, om man tänker ta upp frågorna om blyfri bensin, om katalytisk rening eller motsvarande eller om man kommer att gå längre i kraven på renare utsläpp. Det är detta vi måste få veta! Hela tiden måste jag driva jordbruksministern framför mig, och jag får inget svar. Kan vi inte få det svaret nu: Kommer regeringen att lägga fram ett förslag och när sker det i så fall?
Herr talman! Det här börjar närmast bli litet beklämmande. Jag sade nyss att det kommer att läggas fram en proposition under detta riksmöte. Jag frågade också andre vice talmannen, som också har varit jordbruksminister, om det är en särskilt ovanlig ordning att vi remissbehandlar den aktionsplan som verken i fråga gemensamt har arbetat fram. Är det inte tvärtom naturligt att vi ser till att verkligen ha ett gott underlag när vi skall lägga fram förslag till åtgärdsprogram? Jag upplever det närmast så att centerpartiets problem tycks vara att man inte tycker riktigt bra om att partiet inte får vara ensamt om dessa frågor. Det tycks vara problemet. Jag har hela tiden föreställt mig att vi skulle känna en gemensam glädje i att vi vet att vi här har ett område där vi kan sätta in våra krafter därför att vi är lika angelägna om att lösa problemet. Jag är förvånad över att Anders Dahlgren varken har lyssnat eller läst utan bara kör vidare på linjen: Här händer ingenting. Här görs ingenting. Han nedvärderar hela det jobb vi försöker uträtta. Jag kan inte finna någon annan förklaring än att det är ett uttryck för någon sorts oro för att inte centern får vara ensam om dessa frågor. Jag har sagt många gånger förr att det blir en närmast barnslig diskussion i en debatt av den här karaktären. Kan inte Anders Dahlgren vara karl för sin hatt och göra vissa medgivanden? Låt mig säga att jag under min oppositionstid visst jagade Anders Dahlgren för att få fart på honom i dessa frågor. Jag skall medge att Anders Dahlgren under det sista året i regeringen gjorde en bra insats. Jag vill också säga till Anders Dahlgren att han gärna får jaga mig med blåslampa om han så önskar. Jag skall inte bli lika irriterad som Anders Dahlgren var på mig när jag förde motsvarande debatt med honom. Men var vederhäftig! Det är av gemensamt intresse för oss att inte nedvärdera Sveriges aktivitet på den här punkten så att vi inte blir trovärdiga inför omvärlden. Det är det gemensamma ansvaret vi har att ta, Anders Dahlgren. Sluta med de ovederhäftiga påståendena. Ställ upp på den gemensamma målsättning vi har. Låt oss slå fast: Här har vi en uppgift som vi kan lösa i samarbete.

Herr talman! Jag är naturligtvis ledsen om jordbruksministern uppfattar mig som ovederhäftig och anser att jag har sagt ovederhäftiga saker. Vad jag har talat om är rädslan för vad som sker med vår miljö och skogen som dör. Jag kan försäkra jordbruksministern att jag upplevde ett närmast isande dramatiskt budskap i Västtyskland när en liten skogsbonde ställde sig upp och berättade vad som hände i hans skog. Han uttryckte sig så här: Den skog som min farfar och min far planterade är nu död. — Förstår jordbruksministern vad det ligger i ett sådant budskap, vad som kan hända i Sverige för den enskilda ekonomin och för Sveriges nationalekonomi? Jag tycker naturligtvis att det är bra att ni remissbehandlar utredningsförslag. Det är inte alltid ni gör det. I höstas var det så bråttom att ni inte hann remittera en del av livsmedelskommitténs förslag, utan ni skrev hastigt en proposition som förelades riksdagen. Jag vill dock inte dra några paralleller här. Det var ingen bra åtgärd som då vidtogs, och det är bra att ni remissbehandlar de förslag som nu finns. Vi vill naturligtvis inte vara ensamma om den här kampen. Det skulle vara helt förödande om vi i centerpartiet skulle vara det. Jag har sträckt ut bägge händerna och sagt: Vi skall jobba gemensamt för att åstadkomma resultat, men då måste det naturligtvis hända något. Det här är ingenting som någon skall ta på entreprenad, eftersom det är en stor och dramatisk fråga. Jag förlitar mig på vad den miljöansvarige i regeringen nu har sagt, nämligen att det kommer att framläggas ett förslag till riksdagen. Vi får titta på det. Men det finns en mängd åtgärder, jordbruksministern, som man kan vidta utan att gå till riksdagen. Jag avser hela det tröttsamma jobbet på det internationella planet. Jag är väl medveten om hur svårt det är, men det krävs ett oupphörligt agerande från svensk sida, bl.a. från jordbruksministern, för att övertyga de andra länderna om att de måste vidta åtgärder. Även om vi minskar våra utsläpp till noll, får vi en stor del av utsläppen från andra länder —f.n. utgör de 80 90 av utsläppen i vårt land. Så länge vi har dessa utsläpp kan vi inte skydda vår skog.
Herr talman! Jag får närmast intryck av att Anders Dahlgren inte tror att jag har varit i Västtyskland och sett vad som sker där. Det har jag varit, och jag har haft åtskilliga kontakter med dem som arbetar med de här frågorna. När det gäller de internationella kontakterna skall jag inte trötta kammarens ledamöter med att räkna upp vilka som har förekommit under detta år, men jag kan säga att det har varit intensiva kontakter. Jag tycker inte att resultatet — att 20 länder i Europa ansluter sig till det nordiska programmet som den socialdemokratiska regeringen initierade — är något dåligt uttryck för den aktivitet som har bedrivits. Jag måste säga att just detta faktum ger mig, till skillnad mot förr, hopp om att vi nu verkligen ute i Europa skall få stöd för det som länge har varit de svenska strävandena. Vi är ju båda ense om att det har varit svårt att tränga igenom på internationell nivå när det gäller dessa frågor. Naturligtvis är det skogstillståndet i Västtyskland som har varit en drivande kraft. Var inte orolig, andre vice talman, för att Sverige på något sätt skulle ligga efter Västtyskland när det gäller aktivitet. Vi har sett det som vår uppgift att inte isolera oss i denna kamp utan för att få genomslagskraft arbeta för att Sverige gemensamt med de länder som vill gå fram snabbt tar itu med de här problemen. Det är så vi har lagt upp vårt arbete.

Herr talman! Vi har talat om skogsdöden i dag. Bilderna i våra tidningar från Västtyskland och andra länder i Europa ställer oss ju inför frågan: Vem kan tänka sig ett Sverige utan skog? Tanken är så svindlande, så förskräckande och så oroande att skogsdöden och luftföroreningarna har blivit en fråga som just nu är påtagligare, och griper tag i oss mera handfast, än någon annan fråga. Får man dessutom på en bild se en äldre aktad politiker, omgiven av sjuka granar, blir man naturligtvis ännu mer intresserad. Det utmärkande för debatten om skogsdöden är att det nu gäller att bevara en av våra främsta naturtillgångar. Den växande skogen som kan avverkas och förädlas är en av grundpelarna för vår ekonomi och sysselsättning. För folkpartiet är grundinställningen klar: Vi måste på allt sätt motverka luftföroreningarna och vidta åtgärder mot de skador som uppstått och med tanke på dem som kan komma att uppstå. Det behövs forskning och åtgärder för att begränsa utsläppen, och det behövs internationella insatser. Forskningen har hittills ibland givit oklara indikationer, men vi måste också agera med anledning av indicier och misstankar. Annars kan det bli för sent. Det föreslås i naturvårdsverkets rapport, som enligt jordbruksministern kommer att lämnas i form av en proposition, ökade insatser för inventering. Det är bra, men jag vill uttrycka besvikelse över att riksdagen inte ställde sig bakom vårt yrkande om 10 milj.kr. mer till inventeringsarbete när det gäller årets budget — detta i ett läge då forskarna så klart dokumenterat att inventeringsanslagen just nu är otillräckliga. Folkpartiet menar att det var fel att i årets statsbudget ta in mer i försurningsavgift än vad som redovisades för åtgärder mot försurningen. Tillsammans med vpk var folkpartiet ensamt om detta krav. Jag tycker att de som i dag säger sig vara bäst på detta område — varifrån uttalandena än kommer — borde ha kunnat ställa sig bakom kravet. Då hade det ändå funnits ytterligare 10 milj.kr. för inventeringsarbete. Det är viktigt att vi får en skärpning av bestämmelserna beträffande bilavgaser — även när det gäller dieselbilar — och förbränning av olika bränslen. Tidsmarginalerna får vi diskutera när propositionen läggs fram. Jag delar uppfattningen att det är angeläget att en tidsplan redovisas. Det finns kanske anledning att på vissa områden gå snabbare fram än vad som föreslås i naturvårdsverkets rapport. Det internationella arbetet behöver intensifieras, och om detta har det hittills talats mycket i dagens debatt. Men jag vill också framhålla att det är mycket viktigt att vi också på allvar diskuterar jordbrukets och skogsbrukets egen delaktighet i försurningsprocessen. Trots att så mycket av föroreningarna kommer från andra länder har våra egna utsläpp den största betydelsen totalt sett. Försurningen av luftföroreningarna står nu i centrum i miljödebatten. Det är naturligt, men det är mycket viktigt att miljödebatten inte blir ett enfrågeproblem. Ibland kan man göra den reflexionen att den i och för sig mycket angelägna debatten om tidigare viktiga miljöfrågor har gjort att andra miljöproblem har fått stå tillbaka. Kanske hade vi i dag haft en bättre framförhållning, om vi samtidigt hade diskuterat också andra miljöfrågor. Detta är ingen kritik mot den tidigare debatten utan bara en reflexion att vi nu samtidigt som vi sätter in alla krafter i kampen mot försurningen också måste bevaka andra miljöproblem. Jag vill ta upp några problem härvidlag. Utsläppen av olika tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver är betydande. En fråga som har diskuterats många gånger i riksdagen, men som ännu inte har funnit sin lösning, gäller insamling av batterier som innehåller kvicksilver och kadmium. Genom förbränning av hushållssopor tillförs atmosfären betydande kvantiteter av dessa metaller. Jag vill fråga jordbruksministern när vi kan vänta det försenade förslaget till riksdagen om hur denna insamling skall gå till. För folkpartiet är detta en mycket angelägen fråga som måste lösas. Förbränningen av hushållssopor har dessutom visat sig medföra andra miljörisker. För folkpartiet är det också angeläget att även sophanteringen får en säker lösning. Detta gäller också avfallsfrågorna i stort. I försurningssammanhanget har också avfallet från gruvindustrin tagits upp. Det finns dessutom ett stort antal gamla soptippar och avfallsplatser som kan orsaka läckage av tungmetaller. Dessa skadehärdar måste lokaliseras och bli föremål för åtgärder. Jag vill också nämna en frågeställning som i dagarna har aktualiserats, nämligen detta att kommunala reningsverk använder bristfälliga fällningskemikalier. Jag har ställt en fråga till jordbruksministern om detta och skallinte nu gå djupare in på saken. Naturligvis är det mycket allvarligt att tungmetaller på detta sätt kommer ut i naturen bakvägen, dvs. genom användning av rötslam i jordbruket. Jag har för folkpartiets räkning i kemikommissionen ställt mig bakom de målsättningar som redovisas där. I detta sammanhang vill jag bara beklaga att utredningen är ofullständig och saknar ekonomisk analys. Det är ju när man kan överblicka kostnadsläget som man kan se var de knappa resurserna bör sättas in. Jag hyser förhoppningen att jordbruksministern efter remissomgången föranstaltar om de kompletteringar som är nödvändiga för att utredningsförslaget skall kunna föreläggas riksdagen. Grundinställningen, att vi skall ha en säker hantering av kemikalierna beträffande både arbetsmiljö och yttre miljö, accepteras självfallet av folkpartiet med tanke på partiets traditionella inställning. Jag vill bara läsa in i riksdagens protokoll att det i år är hundra år sedan riksdagen på förslag av Sven Adolf Hedin fattade de första besluten på arbetsmiljöområdet. Blyfri bensin kan diskuteras i försurningssammanhang. Miljontals bilar kan ju redan nu köras med blyfri bensin. Detta alternativ bör finnas om något år, oavsett när beslutet om katalysatorrening skall genomföras. Om vi i detta sammahang skall använda etanol från jordbruket eller någonting annat bör diskuteras. Det viktiga är att vi får blyfri bensin. Det får inte endast bli diskussion om hur man skall disponera jordbrukets överskottsprodukter. Det är tillfredsställande att jordbruksministern i en proposition har redovisat förslag till ändringar i miljöskyddslagen i syfte att minska skade verkningar vid övergödning i jordbruket. Vi kan inte begära att endast kommuner och industriföretag skall ta miljöhänsyn. En konsekvent miljöpolitik måste innebära att hänsyn tas inom alla näringar, även inom jordbruket. Vad vi från folkpartiet i vår motion kritiserar i detta sammanhang är att jordbruksministern inte, såsom beställts av riksdagen, redovisar förslag till stödåtgärder, forskning, ökad rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. Denna fråga diskuteras f.n. i jordbruksutskottet, och jag vill därför nu inte ytterligare gå in på denna. Vi får återkomma till den. Herr talman! Att behålla och bevara vårt naturarv är grunden för en heltäckande miljöpolitik. Trots det är det inom naturvården som de största resursbristerna finns och som de största hoten föreligger. För folkpartiet är det självklart att vi måste spara de fyra återstående outbyggda älvarna för kommande generationer. Där är hotet överhängande. För folkpartiet är det lika självklart att vi måste bevara våra fjällskogar. Naturvårdsverkets ställningstagande är ett minimikrav. Min fråga till jordbruksministern är: Kan vi lita på att jordbruksministern ställer sig bakom naturvårdsverkets synpunkter när det gäller de tre områden som man tvistar om? För folkpartiet är det också oundgängligen nödvändigt att arbetet med tillskapande av nya nationalparker inte avstannar. Är socialdemokraterna beredda att ta fram de resurser som erfordras för detta? Jag hade i tisdags en diskussion med jordbruksministern om de s.k. 5:3-skogarna och det akuta utrotningshot som olika djur och växtarter står inför. Sverige har ratificerat Bernkonventionen och därvid påtagit sig förpliktelser att skydda växter och djur. Nu föreligger ett hot avseende dessa, och det framgår klart att nuvarande hänsynsregler för naturvården inte är tillräckliga för att säkra arternas fortbestånd. Här måste det enligt folkpartiet vidtas åtgärder i form av både lagstiftning och anslag till floraoch faunavård. Naturvården har kanske alltid fått nålpengar i förhållande till de resurser som satsas på andra områden. Jag vill dock, även om jordbruksministern kanske finner mitt yttrande vara något hårt, säga att de två socialdemokratiska regeringsåren varit något av förlorade år när det gäller ekonomiska resurser för naturvård. Vi har inte rätt att förbruka alla våra outbyggda älvar och orörda fjällskogar. Vi har inte rätt att låta vårt skogsbruk bedrivas på ett sådant sätt att en rad växter och djur försvinner från vår flora och fauna. Naturvården måste få ekonomiska resurser så att skyddsåtgärder kan vidtas i de mest akuta avseendena.

Herr talman! Nedsmutsningen av miljön och allt vad den för med sig skakar grundvalarna för vår kulturs existens, och frågan om människor, djur och växter har någon framtid är ytterst beroende av vårt handlande nu — vilka beslut som fattas och vilka åtgärder som vidtas. Det problem som den senaste tiden beskrivits i så många drastiska ordalag är försurningen av mark och vatten samt skogsdöden. Detta har man länge haft kännedom om, men det är på senare tid som problemets vidd och omfattning blivit allt klarare. Men trots att det praktiskt taget dagligen kommer rapporter om försurningssskador, får man ändå ofta höra att mycket kring försurningsproblematiken är höljt i dunkel och att mera forskning måste till. Självklart behövs också mera forskning. Men så mycket vet vi ändå att det är föroreningar och utsläpp från olika pågående verksamheter som är orsaken till det problem som i dag kan betraktas som vårt största. Vi kan alltså redan nu vidta olika åtgärder, för faran med att vänta på olika forskningsresultat är att det kan vara för sent att vidta åtgärder när dessa resultat kommer. Herr talman! Jag kommer i det följande att beröra några avsnitt i den pågående miljöförstöringen och i anslutning till dessa ställa några frågor till jordbruksministern. Försurningsproblemet har omfattande internationella aspekter. En stor del av det sura nedfallet över vårt land kommer utifrån, och här måste det till internationella överenskommelser. En hel del är gjort i den vägen, det skall inte förnekas, men enligt vår mening måste nya grepp tas för att påskynda utvecklingen internationellt. Vi anser att initiativ nu bör tas till en ny internationell konferens, där man även bör aktualisera ett åtgärdsprogram för hela Europa. I ett sådant åtgärdsprogram skulle en internationell miljöavgift kunna diskuteras, vilken skulle kunna användas till åtgärder för att minska utsläppen. De är bra att Anders Dahlgren nu tycks vara överens med oss om detta. Vi fick nämligen vara ensamma när vi i våras röstade för det här förslaget. Vi skrev i vår motion bl.a. att svenska försurningsexperter vid den internationella konferensen i Stockholm 1982 hävdade att 40 miljarder kronor skulle räcka för en så omfattande satsning på avsvavling av bränslen och rökgaser att utsläppen i Europa skulle halveras på tio år. Man ansåg att den summan skulle uppnås t.ex. genom en höjning av energikostnaderna i Europa med 390. Jag tackar för att vi får ytterligare stöd för den här synpunkten. Enligt de rapporter som nu kommer från övriga Europa förvärras skadorna på skogen mycket snabbt. Detta måste ju rimligen innebära att möjligheterna till att uppnå internationella överenskommelser och åtgärder ökar. Min första fråga till jordbruksministern blir därför: Är jordbruksministern beredd att ta initiativ till en sådan konferens? Den 9 april i år hade jag och tre andra vpk-ledamöter en frågedebatt med jordbruksministern om luftföroreningarna från industrioch värmeanläggningarna. Vi hade i våra frågor efterlyst åtgärder för skärpta krav på de befintliga anläggningarna.

Jordbruksministern delade min uppfattning då, jag hoppas att detta gäller fortfarande. Jordbruksministern aviserade också då ett nytt samlat åtgärdsprogram, vilket också skulle rikta sig mot de befintliga anläggningarna. Min andra fråga till jordbruksministern blir då: Kan jordbruksministern tänka sig att i detta åtgärdsprogram vidta rik:ade åtgärder mot t.ex. de ca 100 värsta utsläppskällorna, dvs. de som släpper ut över 400 ton svaveldioxid per år? Kan jordbruksministern också tänka sig att de 15 värsta, alltså de som släpper ut 2 000 ton per eller mer, skall ges förtur och att dessa skall börja åtgärdas redan nästa år? Nu är det inte enbart svavelutsläppen som förorsakar försurning och skogsdöd. Senare års forskning har visat kväveoxidernas stora roll i sammanhanget. Trafiken svarar för ca 60 26 av kväveoxidutsläppen och för ca 10 970 av svavelutsläppen. Vi har under många år diskuterat frågan om bilavgasernas rening och införandet av blyfri bensin. Från regeringshåll har sagts att vi skall försöka harmonisera våra åtgärder på detta område med övriga länder i Europa. Detta kan i och för sig vara positivt, om man på detta sätt påskyndar utvecklingen. Men nu senarelägger t.ex. Västtyskland tidpunkten för de nya kraven till 1989. Den kan väl, Anders Dahlgren, inte innebära något bevis på miljömedvetenhet när man där först beslutar om en tidpunkt och sedan skjuter fram den, trots de omfattande skador som Västtyskland har. Innebär nu detta att även vi skall skjuta på åtgärderna? Om harmoniseringen får sådana konsekvenser att vi skall dröja med införandet av blyfri bensin och avgasrening, ja, då är det inte positivt. Hur ser jordbruksministern på risken att Sverige genom detta, även ”harmoniserar” skogsskadorna med Västtyskland? Är jordbruksministern nu beredd att vidta skyndsamma åtgärder för att blyfri bensin och katalytisk avgasrening införs redan från den 1 januari 1986? Nu förhåller det sig också på det sättet att det är den tunga trafiken, och då främst lastbilarna, som svarar för stora delar av såväl kväveoxidsom svavelutsläpp. Även om man nu åtgärdar utsläppen från personbilar återstår då att åtgärda kväveutsläppen från den tunga trafiken. Utsläppen från en enda tung lastbil per kilometer är 10-15 gånger större än för en personbil. Det finns inte heller möjligheter att på något avgörande sätt minska kväveoxidutsläppen från denna tunga trafik genom avgasrening. I det läget uppkommer den naturliga frågan om möjligheterna att flytta över en större del av transportarbetet på trafikmedel som i mindre omfattning förorenar miljön — jag tänker då främst på järnvägarna. Om man omdisponerar de långväga godstransporterna till spårbunden trafik, skulle utsläppen av svavel och kväve minska kraftigt. Det skulle för resten också innebära andra samhälleliga vinster i form av mindre vägslitage och färre olyckor. Hur ser jordbruksministern på frågan om att överföra de långväga transporterna från lastbil till järnväg? Är jordbruksministern beredd att ta ett initiativ även i denna fråga? Herr talman! Jag har här tagit upp några frågeställningar när det gäller försurningen och hotet mot vår miljö, men tyvärr finns det otaliga problem utöver dem jag här berört. En av följderna av det sura regnet över marken är att depåer av metaller sätts i omlopp. Det innebär att vårt grundvatten och därmed vårt dricksvatten drabbas. Det innebär att allt flera av våra sjöar och vattendrag svartlistas, att fisken i första hand blir farlig som människoföda och i andra hand dör. Det pågår också andra verksamheter som bidrar att försura mark och vatten. Gödslingen av åkermarken är en sådan. Det finns beräkningar som visar att ca en femtedel av försurningen beror på en ökad användning av surgörande gödselmedel. Det gödslas också i vår skogsmark. Nu skall man upphöra med detta i den sydligare delen av vårt land, men i den norra delen skall man tydligen fortsätta. Tungmetaller släpps ut från våra värmeverk, helt i onödan vill jag påstå, därför att batterier innehållande kvicksilver inte har sorterats ut från soporna. Nog är väl det ändå beklämmande att det år 1984 inte har införts en återsamling av dessa batterier! Hur länge tänker regeringen fundera över den här frågan innan man vidtar åtgärder? Herr talman! Jag har i mitt anförande ställt några frågor till jordbruksministern, och jag hoppas självfallet att få svar på dessa, allra helst som det har varit en debatt i debatten där jordbruksministern haft möjlighet att utveckla regeringens synpunkter på andra saker och ting. Jag hoppas att förutsättningarna därmed ökat för att jag erhåller konkreta svar på mina frågor.

Herr talman! Om jag får börja med Lars Ernestam, instämmer jag i vad han sade. Det får ju inte vara så att miljöpolitiken blir något slags enfrågeproblem. Försurningsfrågan har fått en väldig tyngd i debatten, men jag delar den uppfattningen att det är angeläget att vi arbetar över hela fältet. Vid sidan av det som har gjorts beträffande sådant som vi tidigare diskuterat kan jag påvisa att regeringen har ändrat miljöskyddslagen så att det blir möjligt att peka ut särskilda föroreningskänsliga vattenområden, inom vilka myndigheterna skall få rätt att gå in med särskilda åtgärder för att skydda våra vatten. Lars Ernestam var inne på frågan om nationalparker. Vi har i år fått en ny nationalpark, Skuleskogen, som är landets nittonde nationalpark. Vi är givetvis beredda att fortsätta och se på vilka områden det finns anledning och möjlighet att gå vidare på den punkten. När det gäller sopförbränningen har regeringen generellt skärpt miljökraven. I fortsättningen skall avfallsförbränningsanläggningarna vid sidan av en omfattande rening av stoft från rökgaserna även förses med reningsutrustning för att förhindra utsläpp av syror och andra sura komponenter. För att säga någonting om naturvårdens område kan jag nämna att vi har åstadkommit en särskild ädellövskogslag, som syftar till att bevara landets ädellövskogar för framtiden. Den åtgärden spelar naturligtvis också en roll i den diskussion vi tidigare hade om lövskogsinblandning. Vi har genomfört en allmän regel om hänsyn till naturvårdens intresse vid jordbruksdrift i lagen om skötsel av jordbruksmark. Med de nya hänsynsbestämmelserna kan man skydda flora och fauna i sådana naturtyper som ligger i anslutning till jordbruksmark. Vi har föreslagit särskilda forskningprogram om alternativa produktionsformer för områdena jordbruk och trädgårdsnäring i den forskningspolitiska propositionen. De alternativa produktionsformerna bör utformas så att de bevarar markens produktionsförmåga och minimerar användningen av kemikalier. Sjukdomar, skadegörare och ogräs bör kontrolleras genom förebyggande åtgärder. När det gäller batterierna kan jag utan vidare säga att detta är en fråga som vi nu arbetar med inom departementet med sikte på att kunna lägga fram förslag. Naturvårdsverket har ju sysslat med dessa frågor, och det har i första hand gällt att få en praktisk hantering så att vi kan nå en lösning. Naturvårdsverket genomför en inventering av gamla soptippar — också den frågan tog ju Lars Ernestam upp. När det gäller fjällskogen är det inte så, som jag fick ett intryck av att Lars Ernestam ville tro, att meningen är att vi nu skall förbruka all fjällskog. Vi är naturligtvis mycket medvetna om att det rör sig om områden där det kan ta hundratals år att få upp skog igen. Därför måste stor varsamhet iakttas när man diskuterar var gränserna skall gå för utnyttjandet av möjligheterna till skogsbruk i dessa områden. Jag har tillåtit mig att säga, och kan gärna upprepa det, att eftersom vi ännu inte på marken har lagt fast någon gräns för vad vi menade med fjällskog, gäller det självfallet för oss att på basis av de inventeringar som nu är gjorda komma fram till mera långsiktiga beslut. Så länge de olika ärendena skall avgöras i form av besvär, där det varje gång är fråga om mer begränsade områden, kolliderar naturligtvis de olika intressena. Alla parter försöker då skydda sitt intresse, därför att de inte vet hur det hela slutar om man inte får en långsiktig hantering där man på basis av en inventering kan säga: Så här bör de i detta sammanhang aktuella områdena utnyttjas. Vad är det för områden som skall skyddas? Var kan skogsbruk bedrivas? Vilken hänsyn måste tas till exempelvis samernas intressen? Det bör vi komma fram till genom en bättre översiktlig planläggning. Ernestam tog också upp en hel del frågor som var rena budgetfrågor. Härvidlag kan jag inte lämna något svar nu, eftersom dessa frågor skall hanteras i budgeten. Jag tyckte nog att John Andersson var litet blygsam. Han sade: Jag har ställt några frågor, som jag vill ha svar på. Det var inte bara ”några frågor”, utan vad han presenterade var egentligen en lista på en rad tänkbara åtgärder som man kan vidta för att ytterligare förstärka bl.a. skyddet mot försurningen. Skälet till att aktionsgruppen kom till var just att den skulle inventera vilka möjligheter att vidta åtgärder som vi har på olika områden. För dagen får John Andersson nöja sig med att jag har svarat att praktiskt taget alla de frågor som han har ställt ligger inom aktionsplanens ram. Aktionsplanen, som nu är på remiss, skall ligga till grund för det åtgärdsprogram som jag har aviserat under detta riksmöte. Innan jag har sett remissyttrandena över aktionsplanen och alla där tänkbara uppslag kan jag inte ge konkreta svar när det gäller själva hanteringen. Det skulle vara nonchalant mot dem som har att yttra sig i själva remissomgången. Jag bör givetvis studera vilka synpunkter de har. Det kan ju hända att det finns Det är egentligen bara en fråga som, såvitt jag vet, inte förekommer i aktionsplanen. Det är frågan om vi skall upprätta någon typ av internationell fond. Jag har befunnit mig i ett visst predikament här i dag. Jag har, som jag inledningsvis sade, respekterat önskemålet från sju interpellanter att de skall få svar på sina intepellationer vid ett senare tillfälle och inte under denna debatt. Frågan om en internationell fond förekommer i en av dessa interpellationer. Redan nu kan jag dock säga till John Andersson att man kan tänka sig olika former för att finna vägar för att underlätta för de länder som kan ha ekonomiska bekymmer när det gäller att genomföra sina åtgärder. Jag kan se att Sverige har mycket att bidra med, inte minst på industrisidan, vad gäller teknisk utveckling. Vi har möjligheter att den vägen stå olika länder till tjänst. Men hur skall detta betalas? Skall vi överge den princip som hela tiden har gällt på miljöpolitikens område, nämligen att den som förorsakar skadan —i detta fall de industrier det gäller — skall vara med och betala den, eller skall vi lyfta av vederbörande ansvaret och låta några andra betala. Det är mycket viktiga frågor som vi måste överväga innan vi går ut på internationell nivå och börjar med någon typ av fondskapande som skulle sätta den principen ur funktion. John Andersson frågade om vi inte skulle ta initiativ till någon ny konferens. Just nu är det i och för sig ingen brist på konferenser. Vad som är verkligt angeläget är att vi får fungerande organ. Vi har nu bl.a. ECE kommissionen, inom vars ram det pågår ett intensivt arbete — delvis på basis av de initiativ som har tagits i första hand av den socialdemokratiska regeringen här i Sverige och i samarbete med regeringarna i de övriga nordiska länderna — för att skärpa de konkreta åtgärder som kan vidtas. Viktigare än att hela tiden kalla till nya konferenser tror jag är att vi nu verkligen utnyttjar möjligheterna att få till stånd ett agerande och att vi i det sammanhanget också utnyttjar de organ som vi från svensk sida varit med om att skapa just för den här uppgiften.

Fru talman! Mycket skulle naturligtvis kunna sägas om den belåtenhet som jordbruksministerns anförande vittnar om, men efter att ha lyssnat på anförandet skall jag inte fortsätta debatten i dag, utan jag ser med stor spänning fram emot den interpellationsdebatt vi skall föra. Då kommer ju jordbruksministerns mun att så att säga öppnas totalt, om jag har förstått hans anförande rätt. Vi får då veta vilka konkreta åtgärder som kommer att vidtas för framtiden, och det kommer inte att handla så mycket om vad som gjorts längre tillbaka i tiden.
Fru talman! Jordbruksministern säger att vi får diskutera de ekonomiska 25 oktober 1984 frågorna i samband med behandlingen av budgeten, och det är naturligtvis riktigt. Men principiellt finns det ett samband mellan behoven och de Allmänpolitisk de — Tesurser som står till förfogande. Det är oerhört svårt att föra en diskussion batt om de fjällnära skogarna, om nationalparkerna, om urskogar som behöver skyddas och om markbyten som behöver göras, om vi inte kan sätta allt detta i samband med de resurser som står till förfogande. Jag anser att dessa är alldeles för otillräckliga. Men självfallet får vi ta den principiella diskussionen om hur många miljoner som skall satsas på det ena eller det andra i samband med budgetdebatten. Jag fick inget svar på den fråga jag ställde om de fjällnära skogarna. Jordbruksministern hänvisar även där till utredningar som pågår, men naturvårdsverket, som har arbetat mycket med den här frågan, har ju nu lämnat sitt förslag. Därför borde vi kunna få svar på frågan: Är jordbruksministern beredd att medverka till att rädda de tre områden som nu är akut hotade? Ett förslag om batterierna har vi väntat på länge. Också i det fallet sade jordbruksministern att frågan bereds i regeringskansliet. Jag vill då fråga: Hur lång tid skall en sådan beredning ta? Vi väntar oss ett förslag under innevarande riksmöte. Jordbruksministern berörde också frågeställningarna kring de lagar som införts, och jag erkänner att en rad lagar för att skydda olika områden har tillkommit. Från folkpartiets sida har vi i regel ställt oss bakom dem. Men vad som nu oroar oss i fråga om naturvården är att de hänsynsregler som finns är otillräckliga för att skydda utrotningshotade växter och djur.
Fru talman! Jordbruksministern tyckte att jag var litet blygsam. Jag kan nämna att jag i går lämnade in två frågor till jordbruksministern som berör det här området, och det kanske kompenserar den blygsamhet jag kan ha visat i dag. Vidare hade jag lagt upp mitt anförande i den allmänpolitiska debatten så att det inte i första hand skulle omspänna hela detta frågekomplex, utan jag ville få några frågeställningar belysta. Tydligen råder det delade meningar om detta med konferenser. Vi menar att det skulle vara en konferens för att få till stånd ett konkret åtgärdsprogram. I detta ligger också den bedömning som Anders Dahlgren delvis var inne på, nämligen kostnadsaspekten för olika åtgärder i olika länder. Man skulle t.ex. inte ha råd att genomföra de här åtgärderna i alla länder. Det här problemet tog vi uppi en motion redan förra året och jag anser nog att det här kravet får ökad aktualitet med den utveckling som nu pågår i fråga om skador och skogsdöd osv. Jag kan lugna mig med beskedet om åtgärdsprogrammet, men jag hoppas att de utsläppskällor som vi diskuterade i en frågedebatt i våras kommer med i programmet och att saken åtgärdas. 50 De svenska bestämmelserna om blyfri bensin och katalytisk avgasrening skulle ju harmoniera med bestämmelserna i Västtyskland eller inom EG —- vilket vi nu sade. Men nu har Västtyskland plötsligt skjutit upp ikraftträdandet av åtgärderna från 1987 till 1989, och man har flera år på sig att skjuta upp detta ikraftträdande ytterligare. Jag skulle nog gärna vilja ha ett besked om inte Sverige måste gå sin egen väg och bryta mark för de här åtgärderna. Det kan inte vara riktigt att vänta på Västtysklands ställningstagande. Sedan har vi frågan om transporterna. Vi vet alla vilken betydelse trafiken har då det gäller kväveoxidutsläppen.

Fru talman! När det gäller Lars Ernestams synpunkter om de fjällnära skogarna har naturvårdsverket visserligen nyligen kommit med sitt PM, men vi väntar fler PM och vi måste ha allt material på bordet innan vi tar definitiv ställning. Det skulle alltså vara fel av mig att föregripa behandlingen av det här ärendet genom att ge ett svar här i dag, innan vi har hela det underlag som vi skall ha tillgång till när vi gör vår bedömning. Självfallet är jag väl medveten om att det hela tiden gäller ekonomiska resurser för att göra insatser av olika slag också på naturvårdens område. Jag kan bara erinra om den debatt som fördes här i går och de anklagelser som riktades mot den socialdemokratiska regeringen för att den inte är ännu mer sparsam. Alla de borgerliga partierna tyckte att vi skulle öka våra ansträngningar att minska statens utgifter. Det är inte alla gånger så lätt att få de olika kraven att korrespondera: å ena sidan de önskemål och krav som oppositionen reser på regeringen om större utgifter och å den andra sidan kravet att vi skall ha lägre utgifter. Jag menar att skogsägarna över huvud taget, såväl staten som enskilda stora skogsägare, har sitt ansvar när det gäller möjligheten att avsätta områden, urskogsområden osv. De områden som här skall avsättas är av betydelse inte bara från synpunkten att naturvården är berörd, utan också från det framtida skogsbrukets synpunkt. Det gäller vilka insatser man är beredd att göra. Här finns alltså ett ansvar som skall bäras gemensamt av alla dem som är beroende av vad som bör hända i framtiden när det gäller utvecklingen i vår skog. Vi arbetar med frågan om de miljöfarliga batterierna för att komma med åtgärder så snart som möjligt, det vågar jag säga. Det har inte varit så enkelt att hitta de praktiska lösningarna, men jag hoppas att vi skall kunna komma med ett förslag inom en inte alltför avlägsen framtid. John Andersson ville veta om det fanns risk för att vi skulle tvingas skjuta på framtiden åtgärder för avgasrening och blyfri bensin med hänsyn tagen till beslut som den tyska regeringen har fattat. Jag är fortfarande inte helt på det klara med vilka ställningstaganden som kommer att göras. Arbetsgruppen skall, som jag nämnde i mitt inledningsanförande, träffas igen. Det är påtagligt att våra möjligheter ökar att snabbt komma fram, om det blir fler länder som samverkar. När det gäller avgaskraven skall ju bilismen fungera över gränserna. Således är det fortfarande min förhoppning att — och ingenting tyder på motsatsen — den krets av länder som på vårt initiativ har tagit itu med detta för att snabbare komma fram, skall kunna hålla fast vid sina ambitioner, så att även vi i Sverige kan få en lösning på de här problemen inom en tidsram som är acceptabel. Vi får återkomma även på den punkten med en redovisning av resultaten från överläggningarna i fråga. Det vore fel av oss, menar jag, om vi arbetade för en isolation. Då skulle vi bara skapa onödiga problem för oss i stället för att verkligen ta vara på möjligheterna att underlätta det här arbetet genom samverkan med andra.
Fru talman! Jordbruksministern hänvisar till den ekonomiska debatt som har förts. Men det är så, att vår budget är stramare. Jag tror att vi har redovisat ett underskott som är 9 miljarder lägre. Vi får kritik för en hel del besparingar som vi har aktualiserat. Men just naturvårdsområdet är ett område som vi har prioriterat. Vi menar att det behövs en förstärkning på detta område när det gäller resurserna. Det kan vara olika syn på naturvårdens betydelse som ligger bakom resonemanget i detta sammanhang — det kan tänkas. Vidare delar jag jordbruksministerns synpunkter på ansvaret när det gäller skogsägarna. Men jag vill ändå framhålla att det ibland kan tänkas att urskogar och annat finns inom sådana områden där markbyten är oundgängligen nödvändiga för ett bevarande av dessa skogar. Då måste det finnas resurser och möjligheter för naturvårdsverket att gå in och skydda sådana områden. Det kan gälla markägare som ekonomiskt sett är oerhört beroende av just det område som behöver skyddas. Sedan till det här med batterierna. Jordbruksministern lovar att vi så snabbt som möjligt skall få ta del av ett förslag. Det gäller ett ärende som har legat hos regeringskansliet i, tror jag, två år. Jag tycker att jordbruksministern åtminstone kunde lämna följande svar: Vi kommer att lägga fram ett förslag under innevarande riksmöte. Kan jag få det svaret eller inte? När det gäller de fjällnära skogarna är jag medveten om att man bör avvakta svaren från olika intressenter, så att man vet vilken syn de har på detta. Jag hade ändå hoppats att jordbruksministern i någon mån skulle ge uttryck för att han i det här sammanhanget prioriterar naturvårdsintressena.
Fru talman! Jag skall bara beträffande det sista säga att ingen kommer att lyckas framställa saken så, att inte vi inom det socialdemokratiska, på samma sätt som alla övriga partier — det har jag fått ett intryck av — känner ett stort ansvar för hur vi skall hantera fjällskogen. Det är ett ansvar som vi gemensamt skall ta på oss. Men jag tror att det är riktigt, och jag har sagt det tidigare här, att skall vi rykta vårt värv på rätt sätt, kan det inte ske genom att vi gör en bedömning av ett område i taget. Vi måste ha en överblick. På det sättet skapar vi de bästa förutsättningarna när det gäller att för framtiden trygga utvecklingen i olika avseenden i de här områdena, något som jag — Nr 17 föreställer mig att vi har ett gemensamt intresse av.

Fru talman! För socialdemokratin är varje hot mot människans livsmiljö en Allmänpolitisk deuppfordran till målmedvetna och kraftfulla insatser. Den oro många batt människor känner över risker för sjukdom och skada i det dagliga arbetet är oacceptabel. Ohälsa och vantrivsel i arbetet och hänsynslös förstörelse av den yttre miljön är ett alltför högt pris för ekonomisk tillväxt. Därför måste miljöförstörelsen, var den än förekommer, hejdas och förstörd miljö så långt möjligt återställas. Miljön är vår gemensamma egendom, och därför angår det oss också alla hur miljön förändras och påverkas. Miljön är en väsentlig del i vår tillvaro. Förstörd miljö begränsar våra möjligheter — beskär vår tillvaro. Miljön är ett viktigt inslag i den mänskliga friheten. Man måste ställa sig frågan vilken frihet den känner som varje dag går med oro till en arbetsplats tyngd av dålig miljö. Man måste fråga sig vilken frihet den känner som inte längre kan bada i vattendraget därför att det är förorenat. Man måste fråga sig vilken frihet den känner som inte längre kan höra fågelsången i skogen därför att miljöförstörelsen har tagit död på skogsfågeln. Man måste fråga sig vilken frihet den känner som drabbas av allergier och sjukdom av luftföroreningarna. Så begränsar miljöförstörelsen friheten för de många människorna. Det är hela tiden den enskilda människan som blir lidande av miljöförstörelsen. Ändå har den enskilde sällan någon möjlighet att av egen kraft skydda miljön. Säkerställandet av en livsmiljö som ökar människors välfärd och frihet måste bygga på solidaritet och gemensamt ansvar. Enskilt vinstintresse kan aldrig säkra miljövärden. Det krävs ett samhälleligt engagemang, men det förutsätter i sin tur att människor tillförsäkras inflytande och medansvar i alla de avgöranden som berör utformningen av miljön. ”Det som berör alla skall bestämmas av alla”, säger ett gammalt romerskt talesätt. Det är egentligen det enkla uttrycket för demokratins grundläggande idé. Just på miljöområdet är det viktigt att åtgärderna byggs på förmågan till hänsyn och tolerans, på känsla och solidaritet, i ett gemensamt ansvar, på viljan till aktivt intresse och engagemang. Endast så kan vi genom aktiva insatser förbättra miljön och därmed öka de enskilda människornas frihet. Den friheten kan aldrig åstadkommas genom en begränsning av samhällets möjligheter till handlande, aldrig åstadkommas om man tar ifrån samhället resurser och möjligheter. Moderaterna menar att man genom att ge samhället mindre resurser skulle kunna öka enskilda människors frihet, men i stället är det tvärtom. Det är en begränsning av friheten, ett uttryck för att moderat politik aldrig kan leda till aktiva insatser för en bättre miljö. Det är bara genom en aktiv reformverksamhet som det finns förutsättningar att stoppa miljöförstörelsen. Socialdemokratin har gått i spetsen för det reformarbete som satte sin 53 prägel på utvecklingen i vårt land från tidigt 60-tal till mitten av 1970-talet och som förde vårt land till en internationell tätposition på miljöpolitikens område. Svante Lundkvist har tidigare beskrivit hur socialdemokratin i regeringsställning nu ånyo skjuter fram positionerna på miljöpolitikens område. Det är en viktig redovisning mot bakgrund av de attacker som allt emellanåt kommer från de borgerliga partierna om att ingenting händer på miljöområdet. Det var ändå under de sex borgerliga regeringsåren som reformarbetet stannade upp. Det är trist att behöva konstatera detta. Det är ganska självklart att utrymmet för progressiva insatser är begränsat i regeringar som rymmer starka företrädare för olika specialintressen, företrädare som väljer att slå vakt om näringen när näringarnas villkor kommer på kollisionskurs med miljövärdena. Då upplevs lagstiftningens miljökrav som en form av inblandning och ofrihet. Då blir det ett led i vissa partiers frihetssträvan att säga: Ta bort bindande regler och bestämmelser! Öka näringslivets frihet också i nyttjandet av naturvärden! Vad leder det till? Frihet för vem? Ja, det blir inte frihet för de många människorna, däremot möjligen för kapitalintressena att fritt nyttja det som tillhör oss alla. Men det är en annan frihet än den som socialdemokratin vill åstadkomma. Det är på något sätt patetiskt när Anders Dahlgren inbjuder socialdemokratin till samarbete på miljöpolitikens område. Jag har ett exempel från de senaste dagarna. När regeringen i en proposition föreslår åtgärder för att komma till rätta med de miljöproblem som är en följd av bl.a. jordbrukets omfattande användning av handelsgödsel, då kräver centern i en motion avslag på propositionen. Är det sådant samarbete centern inbjuder till? — samarbete för att säga nej till aktiva åtgärder för en bättre miljö? Fru talman! Ett sådant samarbete är det lätt för ett parti som vill någonting på miljöpolitikens område att säga nej tack till. Låt mig bara få säga att det på något sätt är lätt att känna igen centern i detta handlande. När miljöintressen kolliderar med markägarintressen skjuter centern ständigt miljön åt sidan. Då framträder i öppen dag partiets bräcklighet på detta viktiga samhällsområde. Det är därför inte konstigt, som jag tidigare sade, att det hände så litet under de borgerliga åren. För partier som är starkt lierade med olika specialintressen — näringsintressen och markägarintressen — går det inte att driva en aktiv miljöpolitik. Det är bara ett parti som står oberoende från sådana intressen som har förutsättningar att kraftfullt driva miljöfrågorna. Fru talman! Miljön handlar om den ofattbara mångfald av varelser som vi delar livsutrymmet med på en skör planet. Miljön handlar om skogar och sjöar, slätter och stränder, sådant som är lätt att skada och svårt att ställa till rätta. Miljön handlar om att skydda oss själva, våra barn och barnbarn. Miljön handlar om att människor skall kunna tjäna sitt uppehälle utan att riskera sin hälsa. Miljön handlar om känslan för naturen och det levande, om varsamhet och omtanke men också om att söka kunskap och ta reda på följderna av vad vi gör. Miljöpolitiken kräver ödmjukhet men också beslutsamhet och handlingskraft. Den kräver den sorts optimism som aldrig ger upp för svårigheter, som ständigt söker sig framåt. Det är efter dessa riktlinjer och på det sättet socialdemokratin vill fortsätta sina ansträngningar för att skapa en livsvänlig miljö åt de många människorna.
Fru talman! Vi har hört ett anförande av Ulf Lönnqvist. Det var många svepande formuleringar, men något konkret innehåll hörde vi inte så mycket av i föredraget. Vi har tidigare i denna debatt med jordbruksministern tagit upp en rad akuta frågeställningar där vi anser att regeringen måste agera. Hur är det med frågan om de farliga batterierna, vilken sedan två år bereds i regeringskansliet? Hur är det med naturvårdens intressen, etc. etc.? Jag finner att det finns åtskilligt för socialdemokraterna att göra på miljöområdet i stället för att hålla sådana här långa, allmänna inlägg.

Fru talman! Ulf Lönnqvists attacker mot moderata samlingspartiet tycker jag är högst obefogade. Vi har lagt fram en rad långtgående förslag inom det område som vi nu debatterar. Jag kommer inte att ens försöka svinga mig upp till de demagogiska höjder som Ulf Lönnqvist lyckades uppnå. En god livsmiljö kan endast skapas om enskilda människor är djupt engagerade för detta. Medvetenheten om miljöproblemen har ökat successivt under 1970 och 1980-talet — och det är varje politiskt partis ansvar att ytterligare öka den medvetenheten. Åtgärder för att komma till rätta med miljöproblem har därför, genom engagemang från alla partier, kunnat vidtas i god politisk sämja. Ett sådant aktuellt område är rening av vatten. Där har betydande förbättringar genomförts, och resultaten är mycket positiva — trots den beskrivning Ulf Lönnqvist förde fram. De allvarligaste miljöproblemen i dag hänger samman med världens energianvändning. Globalt sett är den skogsskövling som pågår i stora delar av världen en källa till särskild oro. Generalsekreteraren Tolba i FN:s miljöorgan UNEP rapporterade nyligen att väldiga områden varje år förvandlas till sterila öknar och att livsbetingelserna för 800 miljoner människor hotas. Han varnar för att förlusten av produktiv mark nu når en omfattning som kan bli omöjlig att kontrollera. Låt larmklockorna ringa, är hans uppmaning. De borgerliga partierna har i riksdagen framfört krav på att vårt bistånd i ökad utsträckning skall inriktas på dessa ödesfrågor. Vi har än så länge inte fått stöd för dessa krav. Ett annat globalt miljöproblem är luftföroreningarna. De ger försurade sjöar, skogsdöd och ökade hälsorisker för människorna. Det är vad debatten i dag huvudsakligen har handlat om. Sverige drabbas i stor utsträcknig av luftföroreningar från övriga Europa. Endast när det gäller svaveldioxiden är vår kunskap relativt god. Vi borde öka våra ansträngningar att kartlägga hur kväveoxider, kolväten och tungmetaller sprids i lufthavet. Sverige tar emot drygt en miljon ton svaveldioxid per år. Knappt 20 9o kommer från svenska källor. Våra utsläpp motsvarar dock nära 50 90 av nedfallet — skillnaden förs med vindarna till andra länder. Öststaterna svarar för 30 90 av nedfallet, Storbritannien och Västtyskland för vardera ca 7 9o. Mot denna bakgrund måste man hälsa med stor tillfredsställelse att Sovjetunionen, Östtyskland och Tjeckoslovakien nu förenat sig med trettioprocentsklubben och alltså lovat att sänka sina utsläpp av svaveldioxid med 30 9 till år 1993. Personligen tror jag att den borgerliga västtyska regeringen genom krediterna till Östtyskland starkt bidragit till detta beslut. Regeringschefen i Bayern, en delstat som är hårt drabbad av luftföroreningarna från Östtyskland och Tjeckoslovakien, har mycket aktivt deltagit i förhandlingarna. Här ser vi exempel på ett konstruktivt samarbete på ett viktigt område. Detta kanske på sikt kan bidra till överenskommelser som minskar spänningen i Europa. Miljööverenskommelser kan bana vägen för fredsförhandlingar. Moderata samlingspartiet deltar aktivt i ett europeiskt politiskt samarbete i EDU mellan moderata partier om problemen med de gränsöverskridande luftföroreningarna. Vi argumenterar här hårt för överenskommelser som går längre än till en 30-procentig minskning av svavelutsläppen till 1993. Enligt vår uppfattning bör Sverige gå vidare i de internationella förhandlingarna och på samma sätt kräva minskningar utöver de 30 procenten. Det bör vara möjligt. EG-kommissionen har ju utarbetat ett förslag om en 60-procentig reduktion av svavelutsläppen till 1995. När det gäller att föra den här kampen vidare bör regeringen vara aktiv. Sommarens rapporter från bl.a. Västtyskland visar att skogsskadorna fortfarande ökar. Skogsstyrelsens inventering av de svenska skogarna, utförd i slutet av 1983, visar att i 137 av 244 bestånd har man bedömt att mer än 10 96 av träden är skadade. Detta resultat bör vara en allvarlig varningssignal, och framför allt understryker det behovet av en ordentlig kartläggning av den svenska skogen. Jag hoppas att regeringen har haft tid att tänka om i den frågan. På ett helt annat sätt än tidigare diskuterar man nu de hälsorisker som följer i luftföroreningarnas spår. I Västtyskland visar undersökningar att de delstater som har stora skogsskador också visar höga frekvenser av astma och andra luftrörssjukdomar. Sambandet mellan luftföroreningarna och dessa sjukdomar verkar vara mycket starkt. Det tycks också som om plötslig spädbarnsdöd orsakas av höga koncentrationer av vissa ämnen i luften. Vi har säkert också hundratals dödsfall i cancer, som egentligen är att skriva på luftföroreningarnas konto. Det här är allvarliga biologiska varningssignaler, och de bör leda till en hårdare inställning till alla typer av luftföroreningar. Vi har tillsammans med centerpartiet lagt fram förslag i riksdagen om hårdare miljökrav vid kolförbränning. Vi är beredda att successivt ställa lika hårda krav på all annan förbränning. Vi anser att även kväveoxider, kolväten och tungmetaller bör få bestämda, låga gränsvärden. I dessa frågor har regeringen varit märkligt passiv. Vi anser att Sverige bör anpassa sig till den västtyska tidsplanen när det gäller bilavgasrening. Detta har vi framfört i riksdagen under lång tid. Enligt alla tecken kommer Västtyskland att bli pionjär i Europa på området och redan nästa år, i mitten på år 1985, införa skatterabatter för bilar med katalytisk avgasrening och dessutom införa blyfri bensin, som i skattehänseende kommer att ge en rabatt på 12 öre per liter. I Västtyskland använder man fullt ut det instrument för miljövårdsstimulanser som moderata samlingspartiet under flera år föreslagit i riksdagen. Avsikten med skatterabatterna är att en bilköpare som skaffar en bil med avgasrening skall ekonomiskt jämställas med eller komma i bättre position än en bilköpare som väljer en bil utan avgasrening. Först 1989 måste alla nya bilar i Västtyskland vara försedda med en sådan utrustning eller med en teknik som ger samma minskning av de farliga utsläppen. Regeringens agerande på avgiftsområdet verkar mest vara styrt av en stark finansminister och mindre av analyser av detta slag. Det talas ibland om ett elöverskott. Jag kan inte förstå det resonemanget. Om den nu tillkommande kärnenergin hypotetiskt användes för att ersätta importerad olja och användes för att driva värmepumpar, skulle man kunna minska luftföroreningarna med 100 000 ton svaveldioxid och 80 000 ton kväveoxider per år. Vår satsning på kärnkraft, som i det här hänseendet sker under politisk enighet, kommer att ge miljömässigt positiva effekter under resten av 1980-talet och under 1990-talet. Detta bör vi alla registrera som ett framåtskridande. Sammanfattningsvis måste vi konstatera att all förbränning ger allvarliga miljöoch hälsoeffekter genom de utsläpp som med nödvändighet sker. En minskning av utsläppen måste snarast ske genom att man kraftigt minskar den sammanlagda förbränningen, förbättrar reningen och satsar på rena energikällor. Moderata samlingspartiets väg för att uppnå de här målen innebär bl.a. ökade reningskrav vid kolförbränning. Vi anser vidare att kraven på rening vid förbränning av olja, ved, torv och andra bränslen successivt bör skärpas. Bestämda reningskrav måste också ställas på utsläppen av kväveoxider, kolväten och tungmetaller. För att snabbare minska luftföroreningarna från trafiken bör Sverige sträva efter en anpassning till den västtyska tidsplanen. Jag tror att möjligheterna att på det området gå en egen väg i praktiken är obefintlig. Sverige bör verka för internationella åtaganden som går längre än till de 30 procentens minskning av svavelutsläppen. Sverige bör även aktualisera åtaganden när det gäller utsläpp av andra ämnen: kväveoxider, kolväten och tungmetaller. Vi bör stimulera ytterligare reningsåtgärder i befintliga anläggningar genom t.ex. lägre skatt eller lägre avgifter om man går längre i rening än vad som krävs i givna koncessioner. Det är ett sätt att förbättra marknadsekonomins funktionssätt. Enligt vår uppfattning bör de svenska kärnkraftverken användas så länge de höga säkerhetskraven är uppfyllda. Om driftsäkra kärnkraftverk läggs ned år 2010 blir följden allvarliga påfrestningar på miljön. Då skulle en omfattande utbyggnad av vattenoch kolkraft bli omöjlig att undvika. I riksdagen har vi också fört fram krav på en utredning om kärnvärmen, där bl.a. miljöfrågor bör belysas. Fru talman! Det här är ett genomtänkt och positivt program i de här frågorna.

Fru talman! Vid det här laget har många talare uppehållit sig vid det snabbt växande hotet mot mark, vatten och skogar. Det är naturligtvis bra. Man har vältaligt vittnat om försurningens härjningar i Sverige och i övriga Europa. Jag kan instämma i allt som sagts på den punkten, och därmed kan jag också hoppa över den delen av mitt anförande. Jag skall bara ytterligare belysa den allvarliga situationen med några exempel från mitt eget hemlän, Kronobergs län, som är ett av de mest försurningsdrabbade länen i Sverige. Därefter skall jag också nämna något om mina synpunkter på hur man möjligen skulle kunna komma till rätta med problemen. Kronobergs län är ett sjörikt län, och många av sjöarna är mycket hårt drabbade av försurning. Så sent som 1979 bedömde man att ca 70 20 av sjöarna skulle vara döda i slutet av 1980-talet. Den dystra spådomen lär dock inte komma att slå in, bl.a. beroende på ett mycket väl genomfört kalkningsprogram. Grundvattenförsurningen är särskilt allvarlig, eftersom den direkt hotar människors hälsa genom att metaller frigörs i dricksvattnet. I Kronobergs län har länsstyrelsens naturvårdsenhet på ett mycket föredömligt sätt låtit utföra ett antal undersökningar av grundvattnet. Syftet med undersökningarna har varit att dokumentera eventuella förändringar i grundvattenkemin, att förklara orsakerna till de eventuella förändringarna och att bedöma känsligheten för framtida grundvattenförsurning. Man har därvid undersökt såväl kommunala grundvattentäkter som enskilda vattentäkter. När det gäller de kommunala grundvattentäkterna har man bl.a. funnit att vatten från brunnar i jord som grupp har ett lägre pH-värde — medianvärdet är 5,7 — än vatten från brunnar i berg, som har ett medianvärde på 6,8. Man har vidare funnit att alkaliniteten har minskat i många jordbrunnar samt att den aggressiva kolsyran och sulfathalten har ökat i vatten från majoriteten av vattentäkterna. Man anser det också klarlagt att relationen mellan hårdheten och alkaliniteten har förändrats så att hårdheten stigit i förhållande till alkaliniteten, vilket skulle indikera en pågående försurnings process. Sammantaget drar man därför slutsatsen att känsligheten för framtida försurning är mycket stor i länets västra delar, där depositionen av försurande ämnen också är betydande, och i de östra delarnas porfyrområden, där berggrundsmaterialet är svårvittrat. Dessutom är jordbrunnar också i övriga delar av länet känsliga för försurning. Undersökningarna av de privata vattentäkterna bekräftar att det pågår en försurningsprocess av grundvattnet och att känsligheten är särskilt stor i vissa delar av länet och i vissa typer av brunnar. Skogsdöden är en annan modern företeelse, som det har talats mycket om häri dag och som sammanhänger med försurningen. I vårt land är det kanske särskilt Blekinge som har drabbats. Representanter för skogsvårdsstyrelsen anser att länet redan har drabbats av minskad tillväxt på grund av försurningsskador. Man beräknar också att varje procent minskad tillväxt för Blekinges del betyder en samhällsekonomisk förlust på uppemot 10 milj.kr. Men även Kronobergs län, särskilt då de västra och sydvästra delarna, visar tecken på en begynnande skogsdöd. På skogsvårdsstyrelsen i Växjö håller man för troligt att skadorna på skogarna i Kronobergs län är lika omfattande som i Blekinge. Fru talman! Efter denna något dystra betraktelse inställer sig naturligt nog två viktiga frågor: Vad beror nu allt detta på och vad kan man göra åt eländet? På den första frågan har man numera ett ganska klart och entydigt svar. Man har sedan länge vetat att svavelutsläppen varit oerhört försurande. Dessutom vet man nu att också kvävet spelar en viktig roll härvidlag. Efter hand som den s.k. kvävemättnaden, dvs. den tidpunkt då växtligheten inte förmår uppta mer kväve, breder ut sig, kommer dess roll att successivt öka. Jämför man utsläppsmängderna av svaveldioxid och kväveoxider i Sverige under den senaste 25-årsperioden, finner man dessutom att svaveldioxiden stadigt har minskat, medan kväveoxiderna lika stadigt har ökat. 1982 släpptes det ut 330 000 ton svaveldioxid och 324 000 ton kväveoxid i Sverige. Ser man på förhållandena i Europa, finner man där en liknande bild. Det är alltså kväveoxiderna som håller på att bli den stora boven i försurningsdramat. Därför måste nu större uppmärksamhet ägnas åt just den försurningskällan. Det betyder större forskningsresurser och kraftigare direkta utsläppsbegränsande åtgärder än hittills. Nu har det gjorts en hel del i Sverige, inte minst av de socialdemokratiska regeringarna före 1976 och efter 1982, för att komma till rätta med försurningen. Hittills har åtgärderna koncentrerats till svaveldioxidutsläppen, bl.a. genom att svavelhalten i eldningsoljor begränsats och genom kraven på rejäla begränsningar av svavelutsläppen vid koleldning. De mycket omfattande internationella kontakter som har tagits har i första hand syftat till att minska svavelutsläppen. Kväveoxiderna har alltså i stort sett försummats — åtminstone till helt nyligen. På den socialdemokratiska partikongressen i år antogs ett mycket ambitiöst miljöpolitiskt handlingsprogram. I detta fick kampen mot försurningen en framträdande plats. Begränsningen av kväveoxidutsläppen betonades. Nu är det dags att gå från ord till handling. Härvidlag är det inte främst svaveldioxiden som skall uppmärksammas. Redan beslutade åtgärder mot svaveldioxid kommer nämligen att minska utsläppen högst avsevärt. För att få ned kväveoxidutsläppen i motsvarande grad — och det blir den viktigaste uppgiften framöver — fordras det mycket ingripande och kostsamma åtgärder. Det gäller då att i första hand uppmärksamma de största nedsmutsarna, nämligen bilar och andra motorfordon. Eftersom kunskaperna om hur man därvidlag skall gå till väga är begränsade, fordras ett intensifierat forskningsoch utvecklingsarbete på detta område. Det gäller särskilt de dieseldrivna fordonen. Redan nu kan man emellertid vidta direkta utsläppsbegränsande åtgärder. Den s.k. aktionsgruppen mot försurning har lagt fram en del konkreta förslag på det området. Det gäller t.ex. krav på katalytisk avgasrening på bensinoch dieseldrivna fordon enligt de s.k. USA 83-kraven. Det borde enligt mitt förmenande vara möjligt att införa de kraven i Sverige i enlighet med aktionsgruppens förslag. Det borde också vara möjligt att med förtur utreda de ännu strängare s.k. Kalifornienkraven, som gäller tunga dieselfordon. Det är hur som helst min förhoppning att regeringen skall verka i den riktningen och arbeta för en bred och samtidig internationell anslutning till USA 83-kraven. Nu har jordbruksminister Svante Lundkvist här i dag utlovat ett kraftfullt åtgärdsprogram under detta riksmöte mot just försurningen, och det finner jag mycket tillfredsställande. På sikt kommer det dessutom att bli nödvändigt att en allt större del av transportarbetet med tunga dieselfordon överförs till järnvägstransporter. Det är f.ö. ett krav som står i god samklang med tankegångarna i det järnvägspolitiska program som också behandlades på den socialdemokratiska partikongressen. För att minska landets totala kväveoxidutsläpp krävs naturligtvis också en mängd nya tekniska åtgärder vid våra industrier och våra energiproducerande anläggningar. Fru talman! Mängder av andra åtgärder kan vidtas för att begränsa försurningens härjningar. Det är fortsatta åtgärder mot svavlet. Det är åtgärder i skogsoch jordbruk. Det är kalkning av ytoch grundvatten. Det är luftkvalitetsövervakning. Det är breda forskningsoch utvecklingsarbeten. Det är ett helt spektrum av åtgärder som numera kanske kan hänföras till kategorin konventionella åtgärder och som jag därför lämnar därhän åtminstone i det här anförandet.

Fru talman! Jag kommer att behandla jordbrukspolitik i huvudsak och centerpartiets syn på de jordbrukspolitiska frågorna, men jag tänkte börja med att litet grand kommentera vad vi kunde höra i radion i dag på morgonen. Det rapporterades från Etiopien att där svälter 7 miljoner människor. Torka och dåliga skördar har inneburit svält och död. Det kommer rapporter — Nr 17 om att dagligen dör 1 000 människor. Vi vet också att i hela Afrika svälter Torsdagen den minst 50 miljoner människor. 25 oktober 1984 Jag ställde en fråga till utrikesministern om detta häromdagen och fick också svar. Jag fick ungefär det patentsvar som man får från företrädare för Allmänpolitisk deregeringen och jordbruksnämnden, att vi först och främst skall lära — bart människorna där nere att odla sin jord på ett riktigt sätt så att de kan försörja sig själva. Jag tycker att detta betraktelsesätt är något cyniskt, eftersom de människor som svälter inte har möjligheter att tillgodogöra sig denna kunskap tillräckligt snabbt. Dessutom är inte heller de klimatiska förhållandena sådana att man så där enkelt kan säga att vi skall lösa detta. Nu utlovade visserligen utrikesministern att Sverige skall öka sin hjälp, men i vilken takt, och hur fort? Representanter för SIDA sade i radion i dag att man överväger att lämna hjälp. Det hjälper inte särskilt många människor att vi sitter och överväger denna hjälp. Vi måste gå till handling. Det var detta Ulf Lönnqvist talade om för en stund sedan, att vi måste ha handlingskraft, och det måste vi visa på annat sätt än genom uttalanden. Jag tycker att det resonemang som förs i Sverige om att jordbruksöverskottet skulle vara ett problem är ganska malplacerat i denna situation. Vi borde se de överskott vi har såsom en tillgång, både nationellt och internationellt. Vi har ett ansvar gentemot den övriga världen. Vi har bra förutsättningar att bedriva jordbruk och borde utnyttja dem i så stor utsträckning som möjligt och skapa förutsättningar för att andra människor i världen skall få del av denna mat. Jag skall inte kommentera livsmedelskommitténs förslag, eftersom vi ännu inte vet vad kommittén föreslår, när den nu blir färdig — sista sammanträdet har nu varit utlyst en hel månad. Men jag tänker med utgångspunkt från rapporter vi har fått från expertgrupperna framlägga en del synpunkter på hur vi från centerpartiet ser jordbrukspolitiken och anser att den borde utformas. Sedan får ledamöter i denna kommitté lyssna om de så vill. Det sägs att det svenska överskottet är ett samhällsekonomiskt problem. Jag kan inte dela den uppfattningen. Den produktion vi får måste anses såsom en tillgång för det svenska folkhushållet och för Sverige som nation. Man säger att det kommer att bli ett bytesbalansöverskott på 4,5 miljarder. Den svenska livsmedelsexporten är också 4,5 miljarder. Utan denna export hade vi inte haft överskottet. Om vi hade bantat ned jordbruket i motsvarande grad hade det medfört en förlust av 30 000 arbetstillfällen. Det har expertgrupperna redovisat. Detta skulle också vara en mycket stor påkänning på folkhushållet. Efter vad jag begriper finns inte förutsättningar att skapa arbete åt så många människor. Den debatt som fördes i kammaren i går visar klart och tydligt att socialdemokraterna inte klarar att ge jobb åt folk, trots att vi inte har bantat ned jordbruket. Det blir också en mycket stor kostnad. Från centerpartiets sida anser vi att det är väsentligt att ha kvar jordbruksproduktion ute i bygderna, eftersom vi anser att det svenska 61 landskapet är vackert och bra som det är. Jordbruket är en nödvändig ingrediens för att kunna vidmakthålla landskapet sådant som vi är vana att se det. Dessutom skulle en neddragning komma till stånd i de mest känsliga delarna av landet om det som expertgrupperna arbetat fram skulle bli verklighet. Även regionalpolitiskt skulle konsekvenserna i så fall bli dystra. Vi hörde i radio häromdagen en forskare som hade farhågor för utvecklingen framöver när det gäller glesbygden. Då är det viktigt att vi behåller de arbetstillfällen som är möjliga att skapa. Ett decentraliserat jordbruk ger de största möjligheterna till arbetstillfällen ute i regionerna. Det är en källa till trivsel och glädje både för dem som på detta sätt får möjlighet att sysselsätta sig inom jordbruket och för dem som nu kan komma ut i bygderna för rekreation — en möjlighet som vi inte får underlåta att bevara. Vi har också haft en expertgrupp som sysslat med frågor rörande sårbarhet. Vad skulle hända om vi skulle lägga ned det svenska jordbruket i den takt som en annan expertgrupp har kommit fram till? Såvitt jag vet var inte sårbarhetsgruppen helt överens, men det visade sig i alla fall att vi skulle få problem att försörja oss i en avspänningssituation. Man hade t.o.m. diskuterat möjligheten att inom massaoch träindustrin försöka ta fram protein för att på den vägen klara oss i ett krisläge. Jag tycker att de propåer som förts fram här om att vi skall dra ner det svenska jordbruksöverskottet innebär ett defensivt, för att inte säga destruktivt, sätt att arbeta på. Från centerpartiets sida kan vi inte acceptera en sådan linje. Fälldin sade redan i går i debatten att vår målsättning är att all mark skall odlas. Det gäller för oss att skapa förutsättningar för att utnyttja marken. En viktig del i detta är att av svenska jordbruksprodukter framställa etanol. Det har ju framskymtat i debatten tidigare i fråga om miljöfrågor att det är viktigt att ta bort blyet från bensinen. Det är viktigt att då hålla oktantalet på bensinen så högt som möjligt. Där spelar etanol en viktig roll. Vid etanolproduktion skulle man dessutom få fram ett proteinfoder av mycket hög kvalitet. Det skulle också ge andra ingredienser, såsom stärkelse och gluten, som vi i dag importerar. Vi skulle med ganska stor säkerhet kunna använda 200 000 ha av den svenska åkerjorden till detta ändamål. Ett annat viktigt inslag när det gäller att få avsättning för de svenska produkterna är export. Vi har i dag ingen vana vid export, men vi borde kunna skaffa oss det. Det kräver då av oss en jordbrukspolitik som innebär att vi får en så stor jordbruksproduktion att vi verkligen har utrymme för export i alla situationer. Här har vi från centerpartiet under detta riksmöte väckt en motion om att man inte skall använda antibiotika i djurfodret för att på det sättet ge svenska varor en speciell kvalitet som inte andra nationer kan ställa upp med. Vi skulle alltså få en konkurrensfördel. Det återstår att se om vår motion kan bifallas. Vi från centerpartiet kommer i varje fall att arbeta hårt för det. När vi framställer etanol får vi mycket proteinfoder. Men vi kan odla annat proteinfoder också inom jordbruket: ärter, bönor o. d. Därigenom skulle vi kunna använda mindre fiskmjöl. Detta skulle också vara en kvalitetshöjande faktor, för det har ju under senare tid kommit fram uppgifter som visar att alltför mycket fiskmjöl i djurfodret inte är bra. Jag kommer tillbaka till vad jag började med, att vi borde kunna avsätta en större del till u-hjälp. Jordbruket är också i en ekonomiskt svår situation, och situationen har inte blivit bättre av de åtgärder som den socialdemokratiska regeringen har vidtagit. Antalet konkurser har ökat. Det innebär ett mycket stort problem för dem som drabbas. Skall vi då genom prispress försöka banta ner den svenska jordbruksproduktionen, blir problemet ännu mycket större. Vad vi behöver är bättre priser till jordbrukarna, inte sämre priser. De bättre priserna skulle säkert inte inverka så mycket på livsmedelspriserna, eftersom bonden bara får en ganska liten del av det slutliga konsumentpriset. De ekonomiskt svaga jordbrukarna har fått det klart sämre under den socialdemokratiska regeringen genom de avgifter och pålagor som införts — handelsgödselavgifter, avgift på lån och rådgivning, osv. Jordbrukspolitiken går också ut på att ge jordbrukarna en socialt likvärdig standard i förhållande till andra grupper. Från centerpartiet har vi under det här riksmötet väckt en motion om semester för bönder. Det är ett system som fungerar i Norge och Finland men som vi inte har kunnat få här i Sverige. Vi menar att det vore viktigt att samhället och staten toge ett ekonomiskt ansvar för att lägga en grund för detta och senare i förhandlingar skapa förutsättningar för en sådan verksamhet. Det avbytarsystem som finns i dag ger möjlighet till ledighet möjligen en dag i veckan och uppfyller alltså inte kraven för att kunna ge semesterledighet. I debatten har också skördeskadeskyddet tagits upp. Årets väder på sina håll i Sverige har visat hur viktigt det är att vi har ett skördeskadeskydd som fungerar. Socialdemokraterna har förhalat detta ärende, och det har naturligtvis även tidigare varit svårt att komma fram till ett bra resultat. Det har emellertid visat sig att deras idéer om att den fond som finns inte skulle behövas, var felaktiga. Det krävs ganska stora pengar om skördeskadorna blir omfattande, och det är risk för att de blir det i år. I debatten har också förts en diskussion om jordförvärvslagen. Jag skulle vilja säga att det är viktigt att jordförvärvslagen hanteras på ett vettigt sätt. De förändringar vi fick i lagen genom det jordbrukspolitiska beslutet 1977 och genom förändringen av jordförvärvslagen 1979 var viktiga ting för att skapa en levande landsbygd. Jag är nog inte beredd att i alltför stor utsträckning medverka till att ändra på den igen, men det är viktigt att lantbruksnämnderna i ökad utsträckning tar hänsyn till speciella problem i bygder och glesbygder där det är nödvändigt att behålla människor och att behålla arbetstillfällen. Skogsfrågan är också viktig. På det området har vi f.n. framför allt aktualiserat skogsvårdsavgiften och trygghetpaketet. Vi har ännu inte fått något förslag, men vi har fått besked om att detta skall tas upp i budgetarbetet. Jag anser att en av de viktigaste frågorna att lösa för självavverkande skogsägare är just att få till stånd ett trygghetspaket, eftersom skadefrekvensen i denna grupp är ganska hög. Avslutningsvis skall jag svara Ulf Lönnqvist beträffande ändringar i miljöskyddslagen. Centerpartiet har gått emot detta, därför att en viss grupp i samhället pekas ut såsom skyldig till de miljöproblem som finns i ett område. Det är inte på något sätt bevisat att det är på det sättet. Dessutom förhåller det sig så att de människor som är verksamma i dessa områden, framför allt runt Ringsjön, är klart medvetna om de problem som finns. De har upprättat en studieplan för att studera sådana frågor, och de är villiga att vidta åtgärder, men de vill också ha klart för sig hela vidden av problemet och vem som egentligen är skuld till det. Nu har regeringen föreslagit att man skall få möjlighet att göra en plan. Möjligheten har skapats genom införandet av handelsgödselavgiften, men inga personella möjligheter finns att klara den rådgivning och den kontakt med jordbrukarna vid lantbruksnämnderna som är en absolut nödvändighet om detta skall gå ihop. Fru talman! Min taletid är slut. Jag vill bara konstatera att frågorna om jordbruket i Sverige är viktiga. Vi måste ha en vidare syn på dem än att bara se till att produktion och konsumtion går jämnt upp i Sverige.

Fru talman! Lennart Brunander säger att skälet till att centern har motionerat om avslag på regeringens proposition, som skulle ge möjligheter till ingripanden mot miljöförstörelse i bl.a. Ringsjöbygden, skulle vara att den utpekar en grupp som särskilt skyldig och att detta icke är bevisat. Propositionen utpekar, Lennart Brunander, ingen grupp som särskilt skyldig. Propositionen redovisar det som är oomtvistat, nämligen att den kraftiga överanvändningen av handelsgödselmedel på ett markant sätt bidrar till att förstöra Ringsjön. Det är för att få möjligheter att ingripa mot detta som regeringens förslag är framlagt. Man borde studera frågorna, säger Lennart Brunander. Nej, vi vet tillräckligt. Det gäller nu att gå från ord till handling, precis som Lennart Brunander sade tidigare i dag. Så ställ nu upp, Lennart Brunander, och gå från ord till handling! Då kan vi samsas. Då blir det också något meningsfyllt med den hand som Anders Dahlgren sträckte ut när han inbjöd socialdemokratin till samarbete i miljöfrågorna. Det andra som det finns anledning att något kommentera är det lättsinne Lennart Brunander visar när det gäller överskottsproblematiken på jordbrukets område. Nog måste det väl ändå väcka någon eftertanke också hos Lennart Brunander när vi har överskott i den storleksordning som vi har i dag. På spannmålssidan bedömer man att exportförlusterna detta år sammantaget kommer att överstiga 900 miljoner. För kött och fläsk är exportförlusterna över 1 miljard. Dessa pengar skall ändå tas fram. Även om jordbruket i första vändan får betala förlusterna genom slaktdjursavgifterna och ett något sänkt pris på spannmål, är det ytterst konsumenten som kommer att drabbas. Det är kring kostnaderna för överskotten, som vi har anledning att föra — Nr 17 diskussionen. é Torsdagen den An allvarligare är kanske att Lennart Brunander och centern så blundar 25 oktober 1984 för dessa problem att man uppenbarligen är beredd att åstadkomma stora besvärligheter för det svenska jordbruket. I längden orkar nämligen inte Allmänpolitisk desvenska jordbrukare med att betala slaktdjursavgifter av en sådan storlekbatt sordning som krävs för att täcka exportförlusterna.

Fru talman! Ulf Lönnqvist säger att det gäller att gå från ord till handling beträffande utsläppen och för att förbättra situationen vid i första hand Ringsjön. Jag vill göra Ulf Lönnqvist uppmärksam på att det inte har funnits reningsanordningar särskilt länge för alla de 25 000 hushållen i området, och fortfarande går kvävet rakt ut. Man renar alltså inte kvävet, som är det som kanske framför allt upplevs som ett problem, även om också fosforn är det. Men fosforrening har man. Vi skall komma ihåg att Ringsjön är en uppdämd sjö, där det inte finns fri genomströmning, utan de gamla synderna så att säga lever kvar i det slam som finns på botten. Det är kanske mot detta som vi måste vidta åtgärder. Men det problemet löser man inte genom en plan som skulle vara besvärlig för jordbrukarna, utan förmodligen måste det vidtas andra åtgärder. Som jag sade i mitt anförande är inte människorna i området ointresserade av att göra någonting. Tvärtom är de mycket intresserade. Men det gäller att samhället ställer upp, med rådgivning, med ekonomisk hjälp i den situation där det behövs och med finansiering av åtgärder som måste vidtas för att förbättra läget. Det kallar jag handling. Att göra upp en plan för att samhället skall kunna gå in och straffa människor om de inte gör som samhället säger är inte särskilt handlingskraftigt. Den här frågan kommer vi att få diskutera ytterligare, eftersom den snart återkommer till riksdagen i samband med att propositionen skall behandlas. Beträffande överskottsproblemen säger Ulf Lönnqvist att vi behandlar dem vårdslöst — eller hur han nu uttryckte det — och att vi inte har några tankar om hur överskotten skall hanteras. Men jag redovisade en hel del tankar om hur vi anser att problemen skall lösas. Vi menar att vi inte löser dem genom att avhända oss möjligheterna att producera, utan genom att på ett vettigt sätt använda den tillgång som vi anser att denna produktion utgör. Vi bör använda den tillgången på ett sätt som kan vara positivt både för oss här i Sverige och för andra. Vårt förslag när det gäller etanoltillverkningen är också ett exempel på hur vi vill lösa problemen. Birgitta Dahl har ju för en tid sedan sagt att hon inte kan tänka sig att staten skall medverka genom att man tar bort skatten, vilket vi anser nödvändigt och också möjligt att genomföra. Jag tror emellertid att energiministern har börjat att tänka i något annorlunda banor, och jag hoppas att tankarna på en förändring fortskrider så att vi kan få ett resultat också på den punkten.

Fru talman! Jag vill säga till Lennart Brunander att propositionen ger möjligheter till ingripanden också när det gäller utsläpp från hushållen. Det är ingen skillnad gentemot jordbruket i det avseendet. Jag förstår inte Lennart Brunander när han börjar ropa på ekonomiskt stöd från samhällets sida. Vad det handlar om på detta område liksom på alla andra områden är att de som bidrar till miljöförstörelsen naturligtvis skall vara med och betala. Det må sedan gälla en industri, en kommunal verksamhet eller något annat. Genom lagstiftning ställer samhället kraven och drar upp gränserna. Sedan har de som bedriver verksamheten att se till att kraven uppfylls. Det är inte fråga om att straffa någon, utan det är fråga om att värna 'om vår gemensamma miljö. Beträffande överskottsproduktionen vill jag säga att det inte råder några delade uppfattningar mellan mig och Lennart Brunander när det gäller att söka alternativa möjligheter att använda t.ex. den åkermark som Lennart Brunander talade om i samband med de exempel han gav. Att söka alternativa användningsmöjligheter var ju en av de väsentligaste uppgifterna för livsmedelspolitiska utredningen. Det skall bli intressant att ta del av hur den löst det problemet.
Fru talman! Ulf Lönnqvist säger att samhället inte skall gå in med ekonomiskt stöd, utan det är de som smutsar ner som skall betala skadorna. Det kan naturligtvis vara riktigt ur den synpunkten att man på det sättet kan förhindra en fortsatt nedsmutsning. Men det finns här en hel del gamla synder, och man kan inte straffa dem som nu har verksamheter inom området för dessa. Man kan framför allt inte straffa jordbruket, eftersom det inte är klart bevisat att jordbruket har den väsentligaste delen av ansvaret i det här sammanhanget. Att jordbruket släpper ut kväve och att det har ett medansvar är naturligtvis helt klart. Men vi vet också att nedfallet av kväve från luften i dag är så stort att det uppstår problem t.o.m. i skogsmarken. Att det blir problem i en sjö med så stor yta och förhållandevis liten vattenmängd som Ringsjön är naturligtvis också helt klart. Beträffande produktionsöverskotten säger Ulf Lönnqvist att också han är intresserad av alternativa lösningar. Han säger också att det skall bli intressant att se vad utredningen kommer fram till, och det kan jag hålla med om. Enligt Ulf Lönnqvist skulle det därför vara möjligt för oss att bli överens om hur marken skall utnyttjas. Jag får väl vara nöjd med detta så länge. Jag tar det som Ulf Lönnqvist sagt som ett löfte om att han ställer upp och gör någonting, så att det blir möjligt att pröva de här alternativen.

Fru talman! Genom riksdagsbeslutet den 7 februari 1984 fastställdes det övergripande målet för svensk livsmedelspolitik. Huvudmålet för en samlad livsmedelspolitik, och därmed också för jordbrukspolitiken, skall vara att trygga vårt lands livsmedelsförsörjning såväli fredstid som under avspärrning och krig. Detta kan ske genom en långsiktig och planerad hushållning med de naturresurser som utnyttjas i jordbruket. Samtidigt måste detta utnyttjande ske med hänsyn tagen till naturmiljön. Under det här huvudmålet bör gälla, att konsumenterna får tillgång till livsmedel av god kvalitet till rimliga priser och att jordbrukarna får en med andra jämförbara grupper likvärdig standard. Genom särskilda förhandlingar skall detta mål uppnås. I det jordbrukspolitiska beslutet av 1977 fick inkomstmålet en mera framskjuten plats och konsumentintresset försköts i konsekvens därmed till en andrahandsplats. Detta förhållande gjordes så småningom till en av de stora stridsfrågorna i den jordbrukspolitiska debatten. I ett tidigt skede hävdade vi folkpartister att denna olikformighet gagnade varken producenter eller konsumenter. Likställighet av producentintresset och konsumentintresset kan motverka olyckliga låsningar i debatten, och vid förhandlingsbordet är det av värde att ha undanröjt konstruerade motsättningar. Jordbruket är en sedan lång tid tillbaka hårt reglerad näring i vårt land. Motsvarande förhållande råder i praktiskt taget alla länder. Det innebär att nästan all livsmedelsproduktion och konsumtion sker inom ramen för nationellt avgränsade system. Flertalet länder stöder sin jordbruksproduktion med hjälp av gränsskydd och olika slag av subventioner. Detta gäller samtliga OECD-länder, inkl. Förenta staterna och Japan. Så är också förhållandena i vårt land. Just det förhållandet att det är fråga om en starkt reglerad näring gör att det är av stor betydelse att jordbrukspolitikens mål och riktlinjer har en bred politisk förankring. Finns denna grundläggande förutsättning kan jordoch skogsbrukspolitiken få en nödvändig konsekvens och stabilitet. Resursutnyttjandet i jordoch skogsbruk måste ses i ett mycket långt perspektiv. Onekligen bär regering och riksdag ansvaret för att jordoch skogsbruket utvecklas som en omistlig resurs. Folkpartiets principiella inställning är i vart fall den. Kommer vår jordbruksmark att räcka i framtiden? Om åkrarna fortsätter att avkasta alltmer torde vi inte behöva ha mer än två tredjedelar av dagens åkerareal omkring år 2000. Men vi kan också behöva betydligt större areal vid sekelskiftet, kanske fyra miljoner hektar mot dagens knappt tre miljoner, säger statens planverk i en rapport. Vi måste ha en stor buffert mot miljöförstöring, mot gödseloch kemikalieförbud och mot avspärrningar. Planverket bryr sig om åkerarealen, eftersom detta verk är satt att övervaka hushållningen med mark och vatten inom ramen för den fortsatta fysiska riksplaneringen. Det finns en målkonflikt när det gäller jordbrukets framtida inriktning, anser planverket i rapporten. Tänker man på låga konsumentpriser och en ökad intensitet i det konventionella jordbruket med ökade hektarskördar, kan säkert åkerarealen minskas, men miljöpolitiska, beredskapsmässiga och resurspolitiska skäl talar i stället för en stor åkerareal. Försurning, förgiftning och sänkta humushalter minskar markens avkastningsförmåga. I ett sådant läge krävs större areal, om det skall gå att producera lika mycket. På samma sätt verkar eventuella förbud eller inskränkningar mot kemiekalieoch handelsgödselanvändningen. Ett totalförbud mot handelsgödsel kräver, enligt planverket, en ökning till fem miljoner hektar åker. Vill vi vidare ersätta importerat kraftfoder med inhemskt kraftfoder krävs ytterligare åkerareal. Osäkerheten inför framtiden gör att vi måste ha en ganska stor buffertareal. Det är farligt att låsa sig vid en kraftigt minskad areal, även om vi nu klarar vår självförsörjning och därtill ibland har svårplacerade överskott. Om vi använder den åker vi inte behöver till mat för t.ex. energigrödeodling eller för att framställa etanol, blir det mindre problem om man vid behov åter skulle vilja använda åkern för odling av livsmedel. Men det går inte lika lätt om vi planterar skog eller om vi bygger vägar, hus och flygplatser på den åker som vi inte behöver till mat. Man kan dra slutsatsen av planverkets rapport att det är angeläget att man är restriktiv när det gäller bebyggelse av jordbruksmark. Mellan åren 1960 och 1975 slukade tätorterna i vårt sydligaste landskap ca 6 200 hektar högklassig åkerjord per år. Under senare år har den siffran sjunkit till ca 2 000 hektar per år. I det här sammanhanget får vi inte glömma bort vårt globala ansvar för livsmedelsförsörjningen, i förhållande till den pågående gigantiska jordförstöringen på vår planet. Som tidigare nämnts lyssnade även jag i dag på morgonen till radions nyhetssändning. Vi fick då ytterligare en bekräftelse på den obeskrivliga nöd som råder bland befolkningen i Etiopien. 1000 människor dör svältdöden varje dag. Under 1985 kommer över 1 miljon människor att dö svältdöden, om inte åtgärder vidtas i syfte att ge fred och mat i området. Vårt lands regering måste göra mer för att söka lindra nöden när det gäller den här pågående katastrofen. Kyrkornas och även andra frivilliga organisationers räddningsinsatser måste underlättas. I morgonens nyheter meddelades t.ex. att Storbritanniens regering beslutat sända 26 000 ton vete till det drabbade området. Krigstillstånd gör det svårt att få fram hjälpen. Men det får inte utgöra ett skäl för att avstå från försök att få fram det katastrofbistånd vi kan och bör ge. Från folkpartiets sida är engagemanget stort i denna och liknande frågor. Vi torde få stöd från socialdemokraternas sida för enprocentsmålet när det gäller biståndet till de fattiga folken — även om det varit tveksamt tidigare hur det skulle bli med den saken. Det här förhållandet ger oss en tankeställare. Samtidigt med det som sker i Etiopien och andra svältområden framställs överskotten på svenska jordbruksprodukter som ett stort samhällsproblem. Det är t.o.m. så, att utövarna av jordbruksyrket ibland tycker sig vara stämplade för att hålla på med något slags besvärande, miljöstörande verksamhet. Samtidigt, anser jag, undervärderas de samhällsekonomiska fördelar och framtida goda förutsättningar som det svenska jordbruket representerar. För några veckor sedan träffade jag här i riksdagen en amerikansk kongressledamot som arbetar med jordbruksfrågor. Han var i Sverige för att studera svenskt jordbruk och det regleringssystem som vi har här. Han menade att vårt system, i jämförelse med den organisation och det subventioneringssystem som finns i USA, var förhållandevis bra. Det hindrar inte att vissa förbättringar kan ske. Det är möjligt att det så småningom kan bli resultatet av den livsmedelspolitska kommitténs arbete. Man kan inte komma ifrån att det nuvarande regeringspartiet alltför länge ensidigt förespråkat ett teknokratiskt jordbruk med orimlig rationaliseringstakt. Större brukningsenheter har pressats fram. Småbruk har slagits ut. Det är först under de icke-socialistiska regeringsåren från 1976 som Sveriges lantbruksuniversitet verkligen har satsat på forskningsprojekt i åkermarkens ekologi. Tidigare forskning hade som målsättning att öka hektarskördarna med hjälp av produktionsmedel. Forskningen kring alternativa odlingsformer är ännu i sin linda. Samarbetsgruppen för alternativ odling, som inom sina led rymmer biodynamiska odlare och andra odlare med varierande alternativa odlingar, söker nu samla intresserade till utbyte av kunskap och erfarenheter med forskare på Lantbruksuniversitetet. Ett forskningsprogram finns nu. Bl. a. skall gårdar som odlas konventionellt jämföras med gårdar som sedan lång tid brukas alternativt. Den undersökningen skall ge en bild av de skillnader som nya brukningsmetoder innebär för både jord och gröda. För forskningen om alternativen är kontakten med odlarna oumbärlig. I dag är det hos odlarna som kunskaperna och erfarenheterna finns samlade. Folkpartiet stöder sådan verksamhet. Folkpartiet har i program, i riksdagsmotioner och i regeringsarbetet sett det som utomordentligt viktigt att det i vårt land bedrivs ett miljövänligt och resursbevarande jordbruk. Detsamma gäller det svenska skogsbruket. För dem som har sin yrkesutövning inom jordoch skogsbruket är det av väsentlig betydelse att det kommande jordbruksbeslutet ger dessa personer en ökad trygghet.